Fru talman! Östersjöregionen är den region i världen som växer snabbast ekonomiskt. Polen har fem år i rad av tillväxt överstigande 5 %. I de baltiska staterna var tillväxten i fjol mellan 6 och 11 %, och den överstiger i år 5 % i alla de tre länderna. Potentialen för fortsatt ekonomisk utveckling är mycket god i Östersjöregionens östra delar. Utbildningsnivån är högre än i Ostasien. Läskunnigheten är närmast på västerländsk nivå. Det tekniska kunnandet är gott. Detta sammantaget gör att den bild som finns i dag av att produktionen i t.ex. Baltikum måste vara av lågteknologisk karaktär måste revideras. Möjlighet till tillverkning av mellan och högteknologiska produkter är i växande. För de nordiska länderna innebär den ekonomiska utvecklingen i våra grannländer att våra företag möter en ökande konkurrens. Samtidigt erbjuder de snabbväxande länderna stora marknader för tjänster och produkter. Bara i Polens, Rysslands, Estlands, Lettlands och Litauens Östersjöregioner bor 20 miljoner människor, och marknaden för konsumentprodukter fördubblas i och med integrationen av Öst och Centraleuropa i stort. Handeln i Östersjöregionen har mångdubblats de senaste åren, men har alla förutsättningar att mångdubblas återigen över de kommande decennierna. Uppskattningar om allt mellan en fördubbling och en tiodubbling av handeln förekommer. De skillnader som finns mellan ländernas ekonomiska strukturer innebär en stor möjlighet. För internationella företag som överväger att investera i Östersjöregionen kan det vara rationellt att placera forskning och utveckling på den västra sidan av Östersjön och produktionen på den östra, där lönerna i dag endast är 10-20 % av de svenska. Lönerelationerna kommer dock naturligtvis att ändras i takt med den ekonomiska utvecklingen. Den ekonomiska tillväxten i Östersjöområdet som helhet dämpas något det kommande året, inte minst beroende på krisen i Ryssland. Den lägre tillväxttakten är i huvuddelen av länderna dock inte anmärkningsvärd. I ett längre perspektiv framstår tvärtom fortfarande möjligheterna till tillväxt och ökad handel som utomordentligt betydande, detta beroende på framgångsrik reformprocess i länderna och en mycket framgångsrik handelsutveckling och nya handelsmönster. Det som drar ned den ekonomiska prognosen för regionen är den djupa ekonomiska krisen i Ryssland. BNP föll ca 10 % bara mellan september 1997 och september 1998. Landets utveckling hämmas av att de marknadsekonomiska strukturerna är svaga. Rättssäkerheten brister. Det råder inte konkurrens på lika villkor. Det finansiella systemet är i obalans, och skattesystemet är närmast icke fungerande. Nästa år - 1999 - beräknas BNP falla ytterligare 10 % och inflationen nå tresiffriga tal när sedelpressarna används för att fylla hålen i de mycket svaga statsfinanserna. Den internationella kapitalmarknaden är mer eller mindre stängd för Ryssland. IMF:s förtroende för ledningens politik är minst sagt bristande. Det finns en betydande risk - det ser man - för en ond spiral, där statens inkomster minskar och sedelpressarna därför måste gå på högvarv. Man kanske t.o.m. kan säga att Ryssland knappt längre är en penningekonomi, utan ett land där byteshandel mellan företag beräknas motsvara halva produktionen och i vissa branscher än mer. Det befaras livsmedelsbrist i delar av landet, inte minst beroende på bristande distributionsmöjligheter. lägre än vid samma tid 1997, och på vissa ställen 50 % lägre än normalt. Bara Röda korsets insatser beräknas hjälpa 1,4 miljoner människor att överleva vintern i Ryssland. De baltiska staterna känner av den ryska krisen inte minst genom att efterfrågan på jordbruksprodukter och livsmedel minskar. Litauen byter i allt större utsträckning rysk olja mot litauiska livsmedel. Skall Norden och EU stödja Ryssland med livsmedel är en rimlig väg att utnyttja de redan existerande baltiska kanalerna för livsmedelsexport i stället för att etablera nya, eller i stället för att skicka överskott av EU:s livsmedel till Ryssland. Ett annat alternativ är att göra som Röda korset, dvs. att köpa förnödenheterna på den lokala marknaden. Litauen är det av våra grannländer som är mest exponerat för den ryska krisen. Över en femtedel av exporten går till Ryssland. Räknar man in Vitryssland och Ukraina kommer man upp i siffror överstigande Estlands och Lettlands ryska exporthandel blir däremot allt mindre. Den är nu 17 % av exporten i båda fallen. Handelsmönstren för våra baltiska grannar domineras alltmer av exporten till EU-området. Över hälften av deras export går dit i dag. Det gör att ländernas exponering mot Ryssland och den ryska krisen minskar. Trots krisen i Ryssland växer de tre baltiska staternas ekonomier starkt, även om tillväxtprognoserna har måst justeras ned. Litauens finansdepartement räknar optimistiskt med en 6-procentig tillväxt nästa år, med fortsatt låg inflation och balans i statsfinanserna. Den nya WTO-medlemmen Lettland beräknas ha en tillväxt om ca 4 % år 1999 med lägre inflation än sina grannländer. Också Estland beräknas få en tillväxt på 4 % år 1999 med en inflation kring 8 %. Polen lär nästa år landa i närheten av 5 %. Fru talman! Den gemensamma valutan lär på sikt förbättra handelsmöjligheterna i regionen, inte minst för småföretagen, när handeln förenklas och valutariskerna minimeras. Tyskland och Finland går med från starten. Förhoppningsvis - och förmodligen, som det verkar nu - kommer Sverige inte att komma långt efter. Häromdagen kom signaler om att Danmark kan tänkas folkomrösta om euron redan år 2001. Vi ser alltså att den gemensamma valutan kommer att få effekter för handeln i vårt närområde. Valutorna i Polen och de baltiska staterna knyts till euron och i några fall också till dollarn. Så småningom kommer vi att se ett deltagande också i den gemensamma valutan, även om det i dag är svårt att uppskatta tiden för detta. Därmed kan kanske de svenska småföretagens relativt avvaktande hållning gällande bl.a. Polen förändras. Handel och investeringar kommer att förenklas och risker minskas på grund av den gemensamma valutan. Det är centralt att Sverige verkar för att den utvidgning av EU vi nu kan se framför oss för det första verkligen realiseras utan fördröjning, för det andra följs av ytterligare utvidgningsomgångar längre fram i tiden. Ett avgörande prov för oss i Sverige blir förhandlingarna om EU:s institutioner och beslutsregler i samband med den första utvidgningen. I det alldeles omedelbara perspektivet måste den nya "rödgröna" eller socialdemokratiska regeringen i Tyskland intresseras för Östersjöområdet och för EU:s utvidgning. Fru talman! I dagens betänkande behandlas den s.k. Östersjömiljarden, som vi moderater varit starkt kritiska mot sedan tillkomsten. Östersjömiljarden har hanterats vid sidan av det övriga östbiståndet, först i Statsrådsberedningen och sedan i Näringsdepartementet. Regeringen fattar beslut om varje enskilt projekt. I dagens betänkande medger utskottsmajoriteten att riktlinjerna för Östersjömiljardens användande inte överensstämmer med riktlinjerna för det reguljära östsamarbetet. Känslan av att formerna för Östersjömiljarden var ett sätt att ställa medel till statsministerns förfogande för internationella utspel kan inte undvikas. Grundproblemet är dock att utgångspunkten är att stödja projekt i andra länder för att öka sysselsättningen i Sverige. Detta leder fel. Bidrag utgår endast till svenska företag. Det skapar konkurrenssnedvridningar och motverkar strävan att åstadkomma en rationell resursanvändning. Vi moderater har valt en annan väg. Vi har löpande, i ordinarie budget, anvisat en högre anslagsnivå än regeringen för stödet till närområdet. Vi menar att det är en betydligt bättre åtgärd, ett bättre sätt att stödja utvecklingen kring Östersjön. Stödet bör inriktas på suveränitetsuppbyggnad och på uppbyggnad av rättsstatens och marknadsekonomins institutioner, miljöförbättringar och kunskapsöverföring. Detta måste dock ske i perspektiv av ländernas strävan efter EU-medlemskap och i samordning med EU:s s.k. förmedlemskapsstrategier. Östersjömiljardens projekt ett antal större infrastrukturella projekt som tar en stor del av miljarden i anspråk. Man kan, tycker jag, ifrågasätta om en del av de här projekten verkligen borde komma i fråga för skattefinansiering. Större infrastrukturella projekt bör i stället finansieras via den internationella kapitalmarknaden. Stödet till Öst och Centraleuropa är, såsom beskrivs i motion U806, väsentligen av en annan karaktär än det stöd till utvecklingsländer som Sida annars hanterar. De aktuella länderna i Öst och Centraleuropa integreras fortlöpande i det europeiska samarbetet. De svenska insatserna bör inriktas på hjälp till kandidatländerna att möta de krav som EU medlemskap ställer, varför stödet till Öst och Centraleuropa naturligen bör överföras till UD. Under kommande år finns, som sagt, starka skäl att stötta de baltiska staterna i uppbyggnad av rättsstatens funktioner, förvaltning, marknadsekonomins institutioner liksom på miljöområdet - allt inom ramen för samverkan med EU:s förmedlemskapsstrategier. På sikt finns det dock all anledning att utgå från att våra baltiska grannar måste behandlas precis på samma sätt som våra nordiska grannländer i övrigt. Om allt går som vi hoppas kommer de inom några få år att vara EU-medlemmar, precis som Sverige, och kanske också - samtidigt som eller före Sverige - medlemmar i Nato. Länderna kommer förmodligen att på en generation nå eller närma sig västeuropeisk levnadsstandard. För våra barn kommer det att vara lika naturligt att åka på skolresa till Riga som till Oslo. Det kommer inte att upplevas som annorlunda att besöka Vilnius än Helsingfors. Jag tycker att det är viktigt att ha detta perspektiv: Bistånd är inte det långsiktigt naturliga tillståndet vad gäller relationen till våra baltiska grannstater. Handel, samverkan och utbyte på alla områden av samhället och politiken är det långsiktigt naturliga. För att leka med tanken: Den nordiska samordningsministern måste bildligt och bokstavligt vara den som känner ansvar för kontakterna med våra grannländer Estland, Lettland och Litauen i framtiden - precis som för våra övriga grannar i vårt närområde.

Fru talman! För endast tio år sedan var Östersjön en vallgrav i det kalla krigets onaturliga uppdelning i ett kommunistiskt Europa i öst och ett demokratiskt Europa i väst - en vallgrav som förhindrade människor att mötas och hindrade ungdomar att bryta nya vägar, en vallgrav som hindrade ett fritt flöde av information, tankar och idéer. I dag är Östersjön inte längre en vallgrav utan en bro mellan demokratiska länder i en av världens snabbast växande tillväxtregioner. För första gången på ett halvsekel har människorna runt Östersjön möjlighet att mötas i fredlig handel och samlevnad. För de 50 miljoner människor som bor i regionen öppnar sig nu vidsträckta perspektiv för framtiden. Det finns all anledning att tro att området för lång tid framåt kommer att vara ett av Europas mest ekonomiskt och politiskt dynamiska områden. Ökningen 1997 i den svenska handeln med de baltiska länderna är enastående. Till Lettland ökade exporten med 40 %. Till Litauen ökade den likaså med 40 %. Till Estland ökade exporten med ofantliga 76 %. De svenska investeringarna i länderna har också ökat markant de senaste åren. Sverige är den största investeraren i Litauen och den näst största i Estland. Redan i dag exporterar vi mer till Östersjöns stater än till exempelvis Japan. Det finns sålunda en betydande marknad som växer snabbt. När man i dag ser på all den verksamhet som bedrivs över denna en gång så förhatliga vallgrav är det svårt att förstå att allt som skett har skett på mindre än tio år. Många tusen svenskar är i dag involverade i samarbetet med våra östliga grannländer. Det är oerhört glädjande att så många berörs av detta som i dag har blivit ett naturligt inslag i föreningars, kommuners, landstings och politiska partiers verksamhet. Detta om något är ett bevis på att samarbetet har brett folkligt stöd och engagemang. Fru talman! Utvidgningen av EU är motorn i skapandet av ett Europa med gemensam säkerhet, ett Europa med respekt för minoriteter, demokrati och mänskliga rättigheter, ett Europa där välståndet delas av alla, inte bara några få. Med detta som utgångspunkt föreslår regeringen att det svenska utvecklingssamarbetet med Centraloch Östeuropa, som nästa år uppgår till 750 miljoner kronor, inriktas på att: · vidare integrera Ryssland och Ukraina i europeiska samarbetsstrukturer, · utöka samarbetet på det sociala området. Utöver anslaget på 750 miljoner kronor har regeringen tidigare anslagit medel till ytterligare en Östersjömiljard. Denna miljard, som skall användas under en femårsperiod, skall inriktas på stöd till näringslivssatsningar och omfattar såväl företagsetableringar som projektexport och marknadssatsningar. Regeringen strävar efter att små och medelstora företag skall kunna öka sitt deltagande än mer i Östersjöhandeln. Regionen har stor tillväxtpotential, och den har alla möjligheter att utvecklas till en viktig marknad för svensk industri. Tanken är att det ordinarie östsamarbetet och Östersjömiljarden skall komplettera varandra och underlätta en mångsidig utveckling av kontakterna mellan staterna i Sveriges grannområde. Östersjömiljarden kan användas från Öresundsregionen till Barentsområdet. Barentsrådet, som bildades i januari 1993, knyter samman en region där olika länder delar samma förhållanden vad gäller natur, klimat och miljö. Rådet diskuterar gemensamma problem som handelshinder, miljöproblem, kärnavfall, osv. Barentsområdet rymmer stora möjligheter att bli en dynamisk och expansiv region. Låt mig också ta tillfället i akt att lämna lite information, eftersom Marianne Samuelsson tidigare i debatten har efterfrågat en del olika insatser i Murmanskområdet, och Berndt Ekholm hänvisade till mitt tal. Jag ger Marianne Samuelsson rätt. Det är tråkigt att det inte står mer om vad som görs i Murmanskområdet, dels i propositionen, dels i vårt betänkande. Men det görs en hel del. Sedan 1995 har man haft olika managementkurser för företagsledare. Sedan 1995 har också Sida-öst drivit stora projekt för energibesparing. Man har haft ett socialt utvecklingsprogram sedan 1996. Man har speciella kurser för kvinnligt företagande. Man har ett projekt med prefabricerade trähus från en svensk tillverkare. Lantmäteriet och skattemyndigheten är där för att få ordentlig verksamhet att fungera. Kärnsäkerhet och kärnavfall är ett annat område. Sist men inte minst, man har ett projekt som går ut på att inrätta två stycken kvinnokriscentrum i Murmanskområdet för kvinnor som har hamnat i kris. Arbete bedrivs ur ett vitt och brett perspektiv även i Murmanskområdet. Fru talman! I den nödvändiga omvandlingen från kommunistisk planekonomi till marknadsekonomi har främst äldre, handikappade och barn drabbats. Vi ser med oro på att t.ex. antalet gatubarn ökar i de baltiska länderna. Enligt UNDP finns åtminstone 200 gatubarn i Riga, men lokala myndigheter tror att det kan vara ända upp till 700 gatubarn. Förekomsten av gatubarn är ett bevis på att barn far illa. Och där det finns gatubarn uppkommer det snart en kommersiell sexuell exploatering av barn. På svenskt och norskt initiativ har en konferens nyligen hållits i Tallinn mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Det var en uppföljning av den världskongress mot sexuell exploatering som ägde rum i denna kammare. Så sent som i tisdags avhölls en konferens här i Stockholm som hette Barnforum. Den samlade 300 deltagare, som diskuterade fram ett antal åtgärder för att förbättra barnens situation. Nordiska rådets ministerråd har också i september antagit en handlingsplan för barnen. Det händer alltså oerhört mycket för att förbättra barnens uppväxtvillkor kring Östersjön. Sverige bidrar också med stöd till upprättandet av fungerande socialförsäkringssystem och hälsovård i flera av länderna. Stöd har också givits till projekt för handikappade barn genom att utveckla alternativ till institutionsvård i Litauen och Ryssland. För att förbättra barnens situation i Ryssland planeras t.ex. ett omfattande samarbetsprojekt med 1 000 ryska socialarbetare. Allt detta samarbete måste intensifieras ytterligare. Fru talman! I dag kan vi med facit i hand hävda - och det gäller för alla våra samarbetsländer - att ekonomisk tillväxt är viktig för att höja befolkningens levnadsnivå. Men det är inte allt. T.o.m. partier som tidigare med emfas hävdade chockterapins välgörande kraft har nu insett de sociala konsekvenserna. Ekonomisk utveckling måste kompletteras med en politik som syftar till en rättvis fördelning av välfärden. I Sverige har vi goda erfarenheter av fördelningspolitik; erfarenheter som vi naturligtvis gärna delar med oss av. Vårt samarbete med Östersjöregionen kan medverka till att skapa världens mest spännande tillväxtregion, där människors initiativkraft och uppfinningsrikedom kommer till sin fulla rätt - en tillväxtregion med socialt ansvar. Låt oss ta den chansen!

Fru talman! Den sista slängen tycker jag att Urban Ahlin kunde ha avstått från, att chockterapin och de som har förespråkat den på något sätt skulle bära ansvar för de sociala problem som finns. Det är tvärtom så, Urban Ahlin, att de länder som har genomfört en snabb omvandling har fått tidig tillväxt och en bättre samhällsutveckling. De länder som har gjort motsatsen står kvar och stampar. De har sett en kraftfullt försämrad utveckling. Placera nu skulden där den hör hemma. Ansvaret för de sociala problemen bär den havererade diktaturen, den havererade kommunismen, inte marknadsekonomin, reformen och omvandlingen. Det jag egentligen begärde ordet för var att få byta några ord med Urban Ahlin om Östersjömiljarden. Man kan sammanfatta budgetalternativen så här: Socialdemokraterna har ett mindre ambitiöst stöd till Baltikum, men ett mer ambitiöst stöd till svenska företag och till en snedvridning av konkurrensen i Östersjömiljarden är inte ett baltstöd. Det är ett stöd för att öka den svenska sysselsättningen. Jag tycker att det vore klädsamt om Urban Ahlin kunde erkänna detta. Det förekommer ingen samordning mellan Östersjömiljarden och det reguljära stödet. När man sätter sig vid telefonen och ringer UD och den avdelning som ansvarar för Östeuropafrågor upptäcker man att de inte vet vad som sker inom Östersjömiljarden. Man blir närmast upprörd över att få frågan om den. Det finns uppenbarligen spänningar mellan UD och, som det tidigare var, Statsrådsberedningen i frågan. Den som ställer frågor om vilka projekt Östersjömiljarden stöder får reflexmässigt ett svar om att det inte går att beräkna hur många jobb det ger. Men det var inte frågan. Det visar att regeringen är pressad att med Östersjömiljarden skapa jobb, inte att hjälpa Baltikum. Det är ingen vidare solidaritet, Urban Ahlin. Om nu, som ni skriver i betänkandet, Sida är så lämpligt att hantera östbiståndet, varför menar ni att Statsrådsberedningen skall hantera Östersjömiljarden? Sanningen är uppenbar - därför att Östersjömiljarden inte är till för att hjälpa de baltiska staterna. Den är till för att regeringen Persson skall försöka klara svenska sysselsättningsmål. Det är i och för sig en intressant uppgift, men knappast för baltstödet.
Fru talman! Jag brukar i de här debatterna göra en del ornitologiska utsvävningar. Jag trodde att jag skulle slippa det den här gången, men när jag hör Sten Tolgfors måste jag ändå göra en sådan, eftersom Sten Tolgfors med en papegojas envishet fortsätter att hävda de stora fasor över Östersjön som Östersjömiljarden innebär. Är det inte så, Sten Tolgfors, att den första Östersjömiljarden har bidragit till ett enormt uppsving i handeln mellan de olika länderna vid Östersjön. Är det inte just det som är marknadsekonomins drivkraft och den dynamiska kraft som Sten Tolgfors själv efterlyste? Är det inte just det det handlar om, att handel och bistånd hand i hand faktiskt hjälper till att öka befolkningens levnadsstandard? Det är det Östersjömiljarden är till för. Lägg märke till att näringslivet tycker att denna Östersjömiljard är oerhört positiv. Det är också de som har krävt att vi skall ha ytterligare Östersjömiljarder. Vad det egentligen handlar om från moderat sida är naturligtvis att man är lite modstulen och lite dysterkvist, för det går ju bra för Sverige. Handeln med öst har ju ökat. Det stämmer naturligtvis inte med Sten Tolgfors verklighet. Det är jobbigt när en socialdemokratisk regering placerar Sverige främst i Östersjöregionens arbete. Naturligtvis är det det som är problemet. Enklast bevisas detta med att han kritiserar att östsamarbetet ligger på Sida-öst. Det borde föras till UD för att skötas av regeringen. Men östmiljarden får absolut inte ligga på regeringen, den skall någon annanstans. Varför är det helt okej att det är regeringen som sköter det i det ena fallet och inte i det andra? Det är en paradox i den moderata argumentationen. Det handlar om att man är avundsjuk för att regeringen har gjort ett bra arbete i Östersjöregionen.
Fru talman! Jag föreslår att Urban Ahlin pratar fåglar i någon annan debatt, där det är mer relevant. Urban Ahlin hävdar att Östersjömiljarden har bidragit till att öka handeln. Jag har projektlistan framför mig. Jag är starkt tveksam till att de projekt som finns där på något sätt har påverkat handelsutvecklingen. Det handlar t.ex. om större infrastrukturella projekt. Det handlar om att stödja svenska företag som tar över företag i Baltikum. Var ligger solidariteten i detta? Ett svenskt livsmedelsföretag tar över ett livsmedelsföretag i Baltikum, och får hjälp av svenska staten att omstrukturera. Det snedvrider konkurrensen. Det är knappast vad jag menar är det stöd vi skulle ägna oss åt för att stödja Baltikum. Ett grundproblem är att det inte förekommer någon samordning mellan det reguljära öststödet och Östersjömiljarden. Där ligger en del av kritiken för hur man hanterat detta. Den andra delen av kritiken gäller syftet. Östersjömiljarden har inte till syfte att hjälpa Baltikum. Den har till syfte att skapa sysselsättning i Sverige. Det står att läsa i propositionen, och det blir alldeles uppenbart när man ser projektlistan. Det blir också alldeles uppenbart när man talar med Anders Ahlén, som ansvarar för verksamheten, och som omedelbart börjar svara på frågor om hur många jobb som har eller inte har skapats och hur och när man kan beräkna dem. Man använder alltså utrikespolitik för inrikespolitik. Man kan sammanfatta skillnaderna så här: Vi har ett betydligt större reguljärt stöd till Östeuropa, en kvarts miljard större, än vad regeringen har. Ni har mer subventioner till svenska företag att konkurrera i andra länder. Det är knappast tecken på solidaritet. Prata mindre fåglar i nästa inlägg och svara på mina frågor i stället.
Fru talman! När vi började den förra mandatperioden 1994, då den borgerliga regeringen hade fått lämna över makten till en socialdemokratisk, var kritiken i denna kammare: Gör mer. Gör mer i Östersjösamarbetet. Den svenska socialdemokratiska regeringen är för passiv. Nu säger Sten Tolgfors: Ni gör för mycket. Det borde inriktas enbart på östsamarbetet. Sanningen är ju att vi anslår 750 miljoner i år till utvecklingssamarbete. Det är 200 miljoner gånger fem som är Östersjömiljarden. Självklart går solidariteten främst. Men det är väl inte fel att vi gynnar en företagsutveckling i Östersjöregionen och tar vara på den tillväxtkraft som finns i regionen och att det också leder till sysselsättning i Sverige? Det är väl inte fel, ens ur ett moderat perspektiv? Någon gång kan ni väl gå i takt med näringslivet. Är det inte egentligen så att hela samarbetet och den fantastiska Östersjöpolitik som den socialdemokratiska regeringen har byggt upp, för moderaterna är ett enda stort surt rönnbär?
Fru talman! Jag har med stort intresse tagit del av både Sten Tolgfors och Urban Ahlins inlägg om Östersjöområdet och staterna österut och den utveckling som där förekommer. Vi kan inte annat än glädjas åt att det är en positiv utveckling på många sätt. Jag vill också instämma i vikten av att vi alla gemensamt fortsätter att arbeta för att dessa länder skall komma in i EU så snabbt som möjligt. Det är vi överens om. Det hörs oroväckande tendenser från andra håll i Europa, där man vill förhindra att den utvecklingen sker snabbt. Det tycker jag skulle vara stor skada. Jag vill speciellt ta upp den motion om insatser för barn inom östsamarbetet som vi har upprepat i år. Vi hade en liknande motion förra året. Jag tycker att det har utvecklats en del under resans gång, men fortfarande har vi mycket stora sociala missförhållanden och ett försämrat hälsotillstånd. Det finns många gatubarn. Jag hörde en skrämmande siffra för ett par år sedan, då man talade om 10 000 i Vilnius. Jag vill inte stå för den siffran, men den var oerhört mycket högre än den man nämnde för Riga. Jag läste den i en tidning. Jag fick liknande uppgifter från folk i kommunstyrelsen. Jag vill låta vara osagt om den siffran håller, men det är alltså mycket stora behov. Från Kristdemokraternas sida har vi tyckt att det man gör inte riktigt räcker. Jag ser att min talartid är slut, så jag får återkomma i nästa replik.
Fru talman! Vi är glada över det engagemang för barnen som Ingrid Näslund visar. I mitt inlägg försökte jag ge exempel på vilket vitt spektrum vi arbetar i för att stödja en social utveckling på andra sidan Sten Tolgfors tog åt sig av det jag diskuterade om chockterapin. Egentligen var det en liten pik också åt kristdemokraterna. Ni deltog och hävdade med stor emfas chockterapins välgörande kraft. I dag låter det annorlunda. Jag är glad åt det. Ni är välkomna ombord till det projekt och samarbete som vi har. Vi vill ha ekonomiskt välstånd, men vi vill också se till att det finns en tillväxt med socialt ansvar. Vi gör mycket. Det finns säkert mycket vi kan göra annorlunda och bättre. Men jag tror att vi båda är överens om att mer insatser helt enkelt behöver göras på den sociala sektorn. Det är också vad regeringen skriver i sin proposition.
Fru talman! Jag känner inte igen att vi skulle ha hört till dem som ropade på chockterapi. Vi har begärt konkreta åtgärder. Det görs en del, men när man ser på de insatser som är riktade mot barn finner man en del projekt som gick upp till ungefär 12 miljoner, och något som rörde sig om 14 miljoner. Det är alltså ganska blygsamma insatser med tanke på de oerhört stora behoven. Vad vi hade föreslagit i vår motion var att man skulle kunna använda en del reservationer som uppstått. Vi vet att det inte går att ändra på årets budget, men det finns reservationsanslag. Vi skulle vilja att omedelbara insatser görs. För att det skulle kunna ske, menar vi att Sida skulle använda sig av det reservationsanslag som man har fått budgeterat, för att ytterligare sprida upplysning om vad som behöver göras. Jag har talat med Kommunförbundet. Där säger man att de kommuner som redan har vänorter och som redan har projekt på gång kommer tillbaka om och om igen därför att man har sett behoven. Men det kommer väldigt få nya kommuner. Därför behövs det upplysning. Vi tycker att man skulle kunna ha gått med på de här kraven, även om de kommer från ett oppositionsparti. Jag tycker att vi egentligen skulle kunna vara överens om att vi vill se ytterligare insatser och att de skulle kunna göras inom de ramar vi har. Därför har vi reserverat oss på den här punkten. Jag vill säga ytterligare en sak. Vi tycker att vi borde göra större insatser - gärna inom Östersjörådet och inom EU - för att våra tobaks och alkoholbolag inte skall göra reklam, sådan reklam som är förbjuden i våra länder i Europa och som förvärrar situationen bland barn och ungdomar på tobaks och alkoholområdet. Det är skamligt!
Fru talman! I det sistnämnda håller jag med Ingrid Vad gäller vänorterna säger Ingrid Näslund att det blir allt färre nya kommuner som söker sig till det här samarbetet. Det finns en mycket enkel förklaring till det. I dag är över 200 av landets 288 kommuner involverade i samarbetet med Östersjön. Det ger också en bild av vilket folkligt stöd detta arbete har. Det kanske inte är så konstigt om det trappar av på nyanlända, när över 200 kommuner redan deltar i detta. I sak vill Ingrid Näslund använda reservationsanslaget till akuta panikåtgärder för att åstadkomma lösningar för barnen. Jag tror inte att det är rätt metod. Vi behöver naturligtvis mer insatser på det sociala området. Men låt oss göra det i god takt och med god planering för att få bästa resultat.
Fru talman! Jag vill tacka Urban Ahlin för att han redogjorde för att det pågår mer än vad vi fått med i vårt betänkande när det gäller samarbetet kring Östersjön. Jag har också sett och erfarit mycket av det folkliga samarbetet runt Östersjön sedan muren föll, som jag tycker är oerhört intressant. Det jag konkret frågade om, och som jag inte tycker framgår om det kommit i gång eller inte, gäller det saneringsarbete som behöver göras i Murmansk. I betänkandet står det att utskottet har erfarit att en central målsättning är att initiera åtgärder för att minska riskerna från använt kärnbränsle och radioaktivt nedfall som förvaras där uppe. Det är inte tillräckligt att det finns en målsättning att initiera när läget faktiskt är väldigt krisartat och det behöver göras någonting. Vi var ju där och besökte området med Nordiska rådets närområdesutskott. Det vi då fick erfara var att den satsning som man ville göra innebar att man också skulle få nationella pengar till detta projekt. Det var väldigt svårt i det ekonomiska läge man hade. Man hade t.ex. inte betalat ut lönerna sedan i april månad, och vi var där i augusti. Ändå krävdes att det också skulle ingå nationella pengar. Jag är mycket orolig för att det här kommer att bara initieras och att inget kommer att bli gjort. Det är där oron finns. Börjar de miljöfarliga ämnena läcka ut är det omöjligt att vidta några åtgärder för att samla upp dem igen. Då har vi dem i våra hav runt omkring. Skall det göras någonting är det väldigt bråttom att få det gjort, och det är därför jag vill höra om regeringen har tagit några konkreta initiativ för att det inte bara skall vara en målsättning utan också verkligen en handling.
Fru talman! Jag vet inte om man har gått från ord till handling just när det gäller Murmanskområdet. Det man hänvisar till är att man naturligtvis måste göra en förstudie och se vad som kan göras konkret för att komma till rätta med situationen. Det vet jag att man har gjort. Om man sedan har kommit till den aktiva fasen har jag ingen information om i dag, men jag skall genast försöka ta reda på det och leverera den uppgiften till Marianne Samuelsson senare. Däremot gör vi mycket på kärnsäkerhetsområdet. Under denna samarbetsperiod, från 1992 till nu, har vi satsat mer än 300 miljoner kronor i kärnsäkerhetsprogram, och det gäller ju både Ignalina och Ryssland och både kärnavfall och kärnsäkerhet. Att vi har gjort mycket på området stämmer alltså, men jag vet inte om vi har gått in i en aktiv fas i Murmanskområdet. Jag ber att få återkomma med det.
Fru talman! Vi är nog överens om att det behövs en aktiv fas när det gäller Murmansk, och det ganska snabbt, på samma sätt som det behövs aktivitet när det gäller att se till att det inte händer några ytterligare olyckor på våra kärnkraftverk. Det här bevisar bara att kärnkraften inte ryms i ett ekologiskt hållbart samhälle. Vi måste också se till att börja avveckla våra egna kärnkraftverk så att vi får en ekologiskt hållbar utveckling på energisidan.

Fru talman! Urban Ahlin bjöd nästan in till en kommentar liknande den jag gjorde förra året apropå att han har pippi på fågelskåderi. Men gökursgöken Urban är väl snarast något som är snidat i trä och inte något ornitologiskt fenomen. Egentligen begärde jag ordet för att jag skulle ge en liten kommentar kring hanteringen av motion 608, som har med Mongoliet att göra. Så här skriver utskottet: "Utskottet har inhämtat att det svenska bistånd som utgår till Mongoliet bl.a. omfattar stöd till effektivisering av den offentliga sektorn, utbildning av statstjänstemän ." Man fortsätter längre fram med att: "Insatserna har utvecklats för att stärka den demokratiska processen i Mongoliet". Nu är det väl inte så säkert att man får en särskilt mycket bättre demokrati i och för sig om man effektiviserar den offentliga sektorn. Det hade varit bättre om utskottet hade inhämtat information om nuläget för den bräckliga mongoliska demokratin, som faktiskt närmar sig en kollaps. Bertil Persson och jag var de två första svenska politiker som besökte Mongoliet efter regimskiftet 1996, då landet efter exakt 75 år, tre kvarts sekel, av kommunism inträdde i den demokratiska gemenskapen. Maktöverföringen hade gått smidigt, och det mongoliska demokratiinstitutet arbetade mycket ambitiöst. Framtiden såg hoppfull ut. År 1998 ser det dessvärre annorlunda ut. Presidenten, den relativt nyvalde, som är kommunist utnyttjar nu sin konstitutionella makt och blockerar en nödvändig ombildning av regeringen som består av Den oro och de spänningar som uppstår när man går från ett system till ett annat, som också Urban Ahlin påpekade här förut när det gällde de östeuropeiska staterna, utnyttjas av de gamla makthavarna som blåser under missnöjet hos vissa grupper. Nu är förekomsten av politiskt våld ganska omfattande. En av de ledande företrädarna för demokratialliansen slogs i höstas ihjäl på tröskeln till sitt hem av politiska motståndare i ett rått yxmord. Detta lilla land, inklämt mellan det s.k. stabila Kina, världens största diktatur, och det mot demokrati strävande men oroliga Ryssland behöver allt stöd och kunde få hjälp att bli ett föredöme. Det är detta, fru talman, jag menar att utskottet borde ha markerat på ett tydligt sätt. Ett yrkande om bifall på detta sena stadium är utsiktslöst, och jag nöjer mig med att ställa mig bakom de moderata yrkanden som gjorts tidigare i debatten.

Fru talman! Mina kristdemokratiska kolleger i utrikesutskottet har bl.a. talat om kristdemokraternas syn på biståndspolitikens innehåll och ekonomiska förutsättningar. Jag tänker inte gå in i den debatten utan lyfta fram en motion som egentligen hade kunnat behandlas i betänkandet om mänskliga rättigheter. könsdiskriminering före födelsen, lyfts fram inom det bilaterala utvecklingsarbetets ram. Det är inte första gången som prenatal könsdiskriminering behandlas här i riksdagens kammare. Men resultatet från de diskussionerna har hitintills varit ganska harmlösa, om de över huvud taget givit något resultat. Prenatal könsdiskriminering innebär i ordets verkliga innebörd en livsavgörande diskriminering. Det handlar framför allt om utsortering och urgallring av dem som var ämnade att bli flickebarn. Det saknas ungefär 100 miljoner kvinnor i världen på grund av denna könsdiskriminering före födelsen. Ca 60 miljoner saknas i Asien. Fru talman! Könsdiskriminering förekommer på många håll och på många olika sätt. Men frågan är om ändå inte den prenatala könsdiskrimineringen tar alla pris inom det området. På fosterstadiet har man ju ingen chans att föra sin egen talan vare sig det gäller diskriminering eller annat. Därför, fru talman, är det så viktigt att vi som kan tala och agera verkligen för dessa prenatalt könsdiskriminerade flickebarns talan. Jag vill påstå att den syn på människovärde och flickor och kvinnor som kommer till tals vid prenatal könsdiskriminering är ett av alla de symtom av olika grader som totalt finns på diskriminering av flickor och kvinnor. Jag tror inte heller, fru talman, även om det inte är vetenskapligt bevisat, att vi kan svära oss fria från denna form av könsdiskriminering ens här i Min undran är, oavsett var i världen denna diskriminering äger rum, vilka signaler vuxenvärlden genom den sänder till sina söner och döttrar. Om t.ex. en flicka i Sverige får höra att flickor, var det än sker i världen, nekas att födas därför att de är flickor, vilka signaler sänder det till henne? Eller till pojkarna? Fru talman! Vår gemensamma värld är kanske inte så stor som vi ibland tror. Olika länders gränser kommer också allt närmare. Men människovärdet är ändå detsamma var människan än befinner sig på jordens yta. Det anser jag måste vara en grundbult, inte bara i ord utan också i handling, för framför allt Jag instämmer i utskottets mening att befolkningsfrågor har samband med t.ex. utbildning, hälsovård och kvinnors roll, områden som är centrala i det svenska biståndsarbetet. Utifrån det påståendet är det märkligt att utskottsmajoriteten ändå inte har kunnat ställa upp på den angivna motionens förslag om att Sverige som ett föregångsland i arbete för demokrati och mänskliga rättigheter kunde ta initiativ till att frågan om prenatal könsdiskriminering lyfts upp på FN:s dagordning. Det handlar om jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det handlar också indirekt om att ge de flickor som i dag redan är födda ett fullt människovärde. Även ganska unga flickebarn är inte så okänsliga och ointelligenta att de inte förstår att de inte har samma värde som sina bröder. De lyssnar, lägger ihop och gör sig en bild av sitt eget värde. Den människosyn som visar sig i den prenatala könsdiskrimineringen strider mot Kristdemokraternas syn på mänskliga rättigheter och ett likvärdigt människovärde. Jag förutsätter att denna syn delas av övriga i riksdagen representerade partier. Jag anser således att Sverige bör ta initiativ till att frågan om prenatal könsdiskriminering förs upp på dagordningen för FN:s generalförsamling, att frågan om prenatal könsdiskriminering lyfts fram inom det bilaterala utvecklingsarbetets ram och att stöd ges till allmän utbildning och upplysningskampanjer för att ändra attityder till flickors och kvinnors människovärde och mänskliga rättigheter. Fru talman! Jag vill inte ta kammarens tid i anspråk med att begära en omröstning i frågan. Men jag lovar att vi kristdemokrater kommer tillbaka till den här viktiga frågan om mänskliga rättigheter, människosyn och människovärde. Det är en fråga som jag anser är nog så viktig att ta upp i dag på femtioårsdagen av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. För övrigt instämmer jag i de reservationer som kristdemokraterna avgivit och yrkar bifall till reservationerna 6, 23 och 27 liksom mina kolleger har gjort.
Fru talman! När man lyssnar på Margareta Viklund här i kammaren kan man få uppfattningen att vi inte på något sätt har berört frågan och att vi inte tar den oro som hon lyfter fram i sitt anförande på allvar även i utskottet och i kammaren. Jag vill citera ett par rader som vi har skrivit i det betänkande som nu ligger på våra bänkar: "Åtgärder som leder till en snedvriden könsfördelning, och som kan förmärkas på olika håll i världen är däremot ägnade att inge oro." Med den skrivningen uttrycker vi verkligen vad vi tycker och vad vi känner och att vi är oroliga för utvecklingen och är beredd att ta den på allvar.
Fru talman! Margareta Viklund förväntar sig aktiva handlingar när det gäller jämställdheten på olika områden från Sveriges riksdag och regering. På den punkten kan jag å det bestämdaste lugna henne. Vi har varit oerhört aktiva när det gäller jämställdheten. Jag kan lova att vi kommer fortsättningsvis att vara minst lika aktiva och vara beredda att gripa in på de olika områden där vi ser att det kommer att krävas extra engagemang från vår sida.

Fru talman! Jag kan ändå inte riktigt förstå det inlägg som Carina Hägg här gör om hon verkligen menar att detta är en så viktig fråga som jag anser att den är. Den handlar ändå om de mänskliga rättigheterna. Det handlar om människovärde, och det handlar om demokrati. Det är en grundläggande bult i FN:s deklaration om just mänskliga rättigheter. Varför då inte ta tag i frågan och föra den vidare inför FN:s generalförsamling? Visst är det en jämställdhetsfråga, och visst har man talat om jämställdhet här i kammaren både en och flera gånger. Men det här är ändå en mycket djup fråga som handlar om människors lika värde och mänskliga rättigheter. Det är ett litet snäpp högre och tyngre än enbart jämställdhet.

Fru talman! Det är med ovanligt tungt hjärta jag ställer mig i denna talarstol i dag. De senaste veckornas tumult har inte bidragit till respekten för det demokratiska systemet. Vart tog det sunda förnuftet vägen? Var finns det rationella i den politiska beslutsprocessen? Varför utsätts svensk försvarsförmåga för detta narrspel på allra högsta nivå? Och varför sprids lögner och halvsanningar kring vad frågan egentligen handlar om på ett helt okontrollerbart sätt? Svaren står tyvärr att finna på andra sidan vattnet - dvs. i Regeringskansliet och dess olika delar. I år blev de en myndighet, men aldrig tidigare har väl en strid mellan delarna skett inför så öppen ridå. Aldrig har väl motsättningarna mellan två ministrar framstått som så tydliga och handlingskraften sällan så begränsad. Det är lätt att förstå finansministerns trängda läge. Men det är oursäktligt att dennes rigiditet tillåts få så stora konsekvenser på statsbudgetens enskilt största verksamhetsområde. De närmaste tre åren kommer över 9 miljarder att fattas för att kunna göra det som avsågs i försvarsbeslutet och som denna kammare har fattat beslut om. Och det är inte ÖB:s fel. Felet står helt - fullt och fast - inte att finna på Lidingövägen utan på Jakobsgatan. Fyra dagar efter valet lade departementet fast planeringsförutsättningarna för de närmaste åren, och det skedde i ett handbrev från en tjänsteman. Minskade resurser går att hantera i försvaret liksom i all annan verksamhet, men det går inte med 14 dagars framförhållning. Försvarets kostnader är med så kort varsel till över 90 % fasta. De anställda kan inte sägas upp och bör inte heller sägas upp, eftersom den långsiktiga inriktningen saknas. Mark, anläggningar och lokaler kostar vad de kostar, och de bör inte säljas utan samlade överväganden. Och leveranserna av den materiel som redan är beställd tickar på. Nästa års beräkningar är att anslaget A3 inte ens räcker till för det som redan är beställt. Bara där fattas 750 miljoner. Till det kommer allt det smörjmedel som behövs för att över huvud taget bedriva någon verksamhet i Försvarsmakten. Och det här, fru talman, går inte ihop. Försvaret kan inte svänga snabbt, och det är riksdagen som har beslutat att försvarsplaneringen skall vara långsiktig. Den bör inte heller tvingas att svänga snabbt på grund av budgettekniska omläggningar. Jag vill påminna kammarens ledamöter om att alla partier enhälligt - gång på gång - uttalat att övergången till det nya sättet att finansiera förskott till försvarsindustrin skall vara verksamhetsneutral. Varför står ni andra inte fast? Varför lägger ni i praktiken om förutsättningarna på ett sätt som får omvärlden att skratta åt oss och Försvarsmakten att stanna? Och varför så fullständigt strunta i de tidigare fattade eniga riksdagsbesluten? Det är klart att vän av ordning eller mer eller mindre tillkämpad vän av regeringens budgetpropoosition kanske svarar: Javisst skall vi göra det, men det här går inte att utvärdera förrän efter försvarsbeslutsperioden. Det kanske är sant, men i så fall fall går systemet egentligen att utvärdera förrän solen slocknar eller åtminstone när Försvarsmakten eventuellt läggs ned och det sista bokslutet görs. Problemet här är att varje sådan läpparnas bekännelse till verksamhetsneutralitet blir helt meningslös, eftersom den verksamhet som kompensationen skall möjliggöra inte kommer att kunna genomföras. Försvarsmateriel för kanske 9 miljarder kommer inte att kunna köpas under de närmaste tre åren. Beställningar på framtidsprojekt som skulle ha gjorts får läggas på hyllan, eftersom ÖB inte - mot riksdagsbeslutet 1996 - längre kan planera med teknikfaktorn efter 2001. Det gör ytterligare 7-8 miljarder som inte kan satsas på framtidens kvalificerade försvarsmateriel. Den - och det finns många sådana i dag - som hävdar att den här kompensationen skall beräknas först år 2002 använder samma argument som den som hävdar att en sjukdom inte till fullo kan diagnostiseras innan patienten obducerats. Det är möjligt att operationen rent tekniskt lyckas då, men patienten - i den här bemärkelsen den förmåga omläggningen skulle vara verksamhetsneutral mot - kommer inte att ha överlevt. Principen som skall gälla är tydligen kompensation först efter obduktion. Jag avslöjar ingen hemlighet om jag säger att det då inte spelar någon roll. Då har nya försvarsbeslut fattats, ny verksamhet planerats och alla ansvariga befattningshavare - inklusive de flitiga medarbetarna på Finansdepartementet - slutat. Jag vill påminna kammaren om att när riksdagen 1996 fattade beslut om oförändrad köpkraft för Försvarsmakten var det aldrig tal om att utvärdera först efteråt. Tvärtom ligger det i kompensationens natur att den måste ske efter hand. Annars drabbas ju den pågående verksamheten. 14,6 miljarder i kompensation för att man tvingades stå som betalningsansvarig för ett lån i riksgälden på samma summa. Varför ersattes man med de här pengarna? Jo, Försvarsmakten hade ju redan en gång tidigare över sina anslag, beviljade av denna kammare, betalat ut just 14,6 miljarder i förskott till industrin. När anslagsfinansiering i enlighet med anslagsförordningens 16 § skulle ersättas med lånefinansiering förvandlades Försvarsmaktens tillgångar - de uteliggande förskotten - i stället till skulder. Allt hade väl varit väl om de pengar som man fick t.ex. satts in på Försvarsmaktens checkräkning i riksgälden. Men så blev det inte. Försvaret behövde ju inte pengarna just då. Man blev i stället offer för en s.k. likviditetsindragning under förespegling att man skulle få tillbaka pengarna när de behövdes för att bedriva verksamheten just på det sätt som bestämdes i Den här indragningen ledde ju till att statens finanser förbättrades, åtminstone på papperet. De lånade pengarna uppfördes av dåvarande finansministern Göran Persson på inkomstsidan i statsbudgeten. Utan jämförelser i övrigt framstår lord Moyne som en småhandlare i sammanhanget, och Trustorhärvan bleknar i den bemärkelse som det gäller. Här handlar det om lånade 14,6 miljarder som bokfördes som en inkomst. Det är helt i enlighet med statens regler - ingen har gjort något formellt fel - men Försvarsmakten blev sittande kvar med springnotan bestående av materielleveranser för samma summa som man nu skall betala en gång till, fast den här gången i form av amortering på lånet. Jag förstår fullt ut att de som bär ansvaret för detta vill flytta domens dag så långt fram som möjligt i tiden. På det sättet kanske vi andra kan fås att glömma och ansvaret kan suddas ut. De som mot alla överenskommelser försett sig vill naturligtvis inte bli tagna på bar gärning med fingrarna i syltburken. Bättre då att låta tiden läka såren och den lyckosamma men djupt oetiska operationen falla i glömska. Låt alla hinna byta ansvarsområde så att spåren kallnar och nya beslut om försvaret gör det omöjligt att bevisa vem som var förövaren - det är tyvärr den princip som regeringen följt. Fru talman! Den gångna höstens hantering av frågan om försvarets ekonomi är ovärdig. De akuta problemen går inte att lösa genom att man försöker dölja det. Inte heller döljs ansvaret av provkartan av skenargument som "överplanering och räntekompensation" eller häftiga men felaktiga utfall om "ständiga fördyranden och överskridanden" och "oförmåga att hålla sig inom de ekonomiska ramarna". Jag citerade i allt detta finansministerns väl avvägda ord. Det akuta problemet, att det finns en brist på drygt 9 miljarder mellan den verksamhet regeringen har föreslagit och de anslag och utgiftsramar som föreslagits, kan inte heller döljas av den skenmanöver som presenterats som lösning på problemet. Om ens en 10-procentig anslagskredit vore möjlig att utnyttja nästa år, så innebär det inte annat än att kostnaderna skjuts över till år 2000. Då skall Försvarsmakten betala tillbaka. Eftersom närheten till utgiftstaket är skrämmande liten, kan ingen tro att ens detta lilla teoretiska andningshål skulle vara möjlig att utnyttja. Utskottsmajoritetens förslag till lösning på detta stora och grundläggande problem är alltså ett icke-förslag. En ökning av anslagskrediten är ett slag i luften i syfte att markera politisk handlingskraft. Det behövs förvisso. Jag menar att regeringen bör ges en tydlig signal att det inte är på det sättet problemet kan lösas. Därför bör riksdagen avvisa förslaget. Hanteringen av försvarsekonomin är särskilt allvarlig, eftersom de genomgripande och oförberedda konsekvenserna är så stora. Försvarsplaneringen blir som den blir, eller som en enig militärledning påpekar i ett brev till samtliga 35 000 försvarsanställda - ett resultat av budgettekniska förändringar i stället för ett beslut efter öppen och seriös debatt. Menar någon ledamot av denna kammare - vid närmare eftertanke ens bland de mest extrema nedrustarna - att det är så beslut om försvarets framtida styrka egentligen skall fattas? Hur kan en regering fungera på ett sådant sätt att svansen tillåts vifta på hunden, oavsett om man definierar Miljöpartiet eller Finansdepartementet såsom varande just detta organ? Nu sätts kortsiktigheten helt i förarsätet. Viktig kunskap i en livskraftig industrigren går förlorad när i stort sett varje nyutvecklingsprojekt måste ifrågasättas. Det internationella samarbete som försvarsministern så förtjänstfullt drivit riskerar att i det närmaste helt gå om intet. Hur skall gemensamma projekt drivas när det som skall utvecklas riskerar utplånas i ett svep? Hur skall den omstrukturering och internationalisering som är oundviklig och nödvändig kunna ske i de "ordnade former" som försvarsministern och näringsministern, förmodligen utan att se ironin i sina egna ord, skrev på DN Debatt i går? "Ordnade former"? Hur skall detta kunna ske när riksdagens majoritet i dag tycks vara beredd att rycka undan mattan för allt vad långsiktig materielplanering heter? Dagens debatt är slutpunkten på den stora oredans år i försvarspolitiken. De flesta av oss minns hur intensiv debatten om försvarets ekonomi och verksamhet var vid den här tiden förra året. Då som nu låg ett betänkande på riksdagens bord. Då, som nu, är vi på det klara med att riksdagsmajoriteten fattar ett beslut som är omöjligt att genomföra. Då, som nu, döljer inte retoriken mer än vad kejsarens nya kläder gjorde i H C Andersens saga. Då, som nu, framstår behovet av ett nytt försvarsbeslut som helt klart och tydligt. Det är omöjligt att hanka sig fram längre. Varför kan inte regeringssidan medge det? Varför inte göra upp med fiktionen av en säkerhetspolitisk kontrollstation nästa år och få fart på en reell beslutsprocess i stället för att fortsätta med den nuvarande? Vad som nu behövs är en fullständig översyn, en bottom up review på svenska, där vi konfronterar oss själva med verkligheten. I stället för att fokusera all kraft till medlen - värnpliktssystemet, industrin och fredsförbanden - bör regeringen, och vi övriga, ta oss i kragen och göra vårens beslut om försvaret till det första steget i ett nytt försvarsbeslut. Läget är så allvarligt att försvaret snarare är i behov av en haverikommission för att reda ut problemen än en beredning. Det krävs en tydlig process där vi börjar med att reda ut vilka nationella intressen som skall värnas för militära medel. En ny process med ett nytt mandat, ny ledning och nya direktiv är vad som behövs. Det är glädjande att försvarsministern - extra tydligt i dagens frågestund - så tydligt valt sida i försvarspolitiken. Självfallet skall inte Sveriges säkerhets och försvarspolitik drivas tillsammans med partier som i grunden har extrema uppfattningar i frågan. Men hur skall detta gå till, försvarsministern? Hur skall detta långa farväl till Vänstern och Miljöpartiet - och kanske också till finansministern - ske? Att försvarsministern valt sida räcker ju inte så länge regeringen som helhet inte kommit ur det grepp som Miljöpartiet och Vänstern kopplat på alla ärenden som har ekonomiska implikationer. Det är ju eld och vatten som skall förenas om Miljöpartiet och borgerliga partier skall bli överens om pengar. Jag dristar mig till att säga att det är omöjligt. Det är bra att försvarsministern bränt alla broar till extrempartierna i försvars och säkerhetspolitiken - i teorin. Men hur skall det gå till i praktiken? Hur skall regeringen få Miljöpartiet, som fått blodad tand av segern i förra veckan, att nöja sig med åskådarplats i en av hjärtefrågorna - militär nedrustning? Alla måste vara öppna för diskussion om de stora och viktiga frågorna. Men någon ordning måste det finnas i processen. Någon grad av ärlighet, ordhållighet och struktur måste skapas. Sveriges framtida försvars och säkerhetspolitik är för viktig för att göras beroende av svansviftningar. Frågan är om regeringen också i praktiken är beredd att ta konsekvenserna av försvarsministerns övertygelse. Fru talman! Riksdagen är på väg att fatta helt orimliga beslut. Att skjuta på kompensationen är orimligt i sak. Att fatta beslut om anslag och innehåll som föga eller inget har med varandra att göra är konstitutionellt orimligt. Det finns fortfarande god tid för Socialdemokraterna att dra tillbaka sitt stöd till den goddag-yxskaftpolitik som propositionen präglas av. Det finns också tid att byta fot i frågan om att kompensera Försvarsmakten och skapa verklig verksamhetsneutralitet. Därför yrkar jag bifall till reservation 1, som är den praktiskt framkomliga vägen för den som vill reda ut detta problem. Den socialdemokrat som är lite osäkrare på sin sak, men ändå ser det barocka i att låta budgetpropositionen gå igenom ograverad, kan jag rekommendera att stödja reservation 2, som åtminstone skapar rådrum för den rådville.

Fru talman! Ärade riksdagsledamöter! Ni är inte många, men ni är naggande goda. Jag kommer i min plädering att hålla mig till försvarets ekonomi och de värnpliktigas situation. Min kära kollega Stig Sandström kommer senare att ta upp inriktningen av försvaret med sikte på framtiden. Under de senaste veckorna har medierna varit fyllda av diskussioner kring försvarets ekonomi. Var och varannan dag har vi fått läsa om det i tidningen. Orsaken är den s.k. anslagsförordningen och effekterna av den på försvarets köpkraft. Argumenten har haglat, åsikterna har gått isär och påståendena har korsat varandra! Och vem som har ljugit eller ej, Henrik Landerholm, återstår nog att reda ut. Det låter som om kassan är tom, men det är den inte. Det finns 20 miljarder för 1999 till investeringar, dvs. materiel i första hand, och det finns nästan 40 Man har i debatten kunnat tolka in att problemen med ekonomin kommit som en fullständig överraskning. Men det framgår klart i budgetpropositionen att problemen med ekonomin och uppföljningen av ekonomin har kunnat konstaterats både 1997 och 1998. Regeringen säger vidare att den nya organisationen av högkvarteret kommer att ge förutsättningar för ett bättre ekonomiskt underlag och större säkerhet i planeringen. Regeringen har tillskrivit Försvarsmakten att den skall vara mycket restriktiv med kostnadsdrivande åtgärder och reducera sin verksamhet inom bl.a. materielanskaffning. Det är klart att kunskapen om brister i ekonomin har varit en realitet. Vi har i utskottet tagit initiativ till uppföljnings och utvärderingsprojekt, som jag tycker är väldigt viktigt. Jag anser att det är mycket viktigt att ha ett bra ekonomisystem som ger möjlighet till kontroll och uppföljning. Efter mina år i det politiska livet vet jag att det är A och O. Utskottet har arbetat hårt och seriöst med problemen kring anslagsförordningen - den anslagsförordning som nu skall gälla såväl Försvarsmakten som alla andra statliga funktioner. Man skall alltså betala materiel via anslaget vid leverans, mot att man tidigare betalade i förskott till försvarsindustrin via sina anslag. Nu är det i stället Försvarets materielverk som tar lån och gör dessa förskottsinbetalningar om man anser att det är ekonomiskt försvarsbart när man beställer materiel. I början när vi diskuterade det här i utskottet fick man uppfattningen att det bara handlade om att materiel som redan var betalt via anslaget i förskott när det levererats skulle betalas en gång till. Men frågan är inte så enkel, även om detta problem var av det mer komplicerade slaget. Det handlar om överbeställningar. Det handlar om att Försvarsmakten av erfarenhet har märkt att leveranserna från försvarsindustrin varit försenade och att man tog till i överkant när man beställde varor. När försvarsindustrin nu skärpt sina villkor och leveranserna kommer i tid kostar det naturligtvis mer. Det finns också en diskussion om räntor, som kan vara till fördel för försvaret, som man inte heller vet hur det påverkar. Vi har arbetat med frågan. Flera förslag har kommit fram, diskuterats och förkastats. Det som varit inriktningen är att hålla lösningen på problemet inom budgettaket. Det är viktigt. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet inledde ju sina förhandlingar efter valet. Inom vissa områden skall vi utveckla politiken tillsammans. Vi enades om ett budgettak och en avbetalningsplan för statsskulden. I denna överenskommelse inkluderades inte innehållet för 1999 - märk väl! - i försvarsbudgeten, men taket var helt klart. Vänsterpartiet kan aldrig acceptera mer pengar till försvaret. Det finns många viktiga områden som handlar om människors liv och livsvillkor som är mycket angelägna att satsa på när ekonomin tillåter det. När jag säger att innehållet i försvarets budget var för 1999 kommer vi naturligtvis att med kontrollstationer få möjlighet att diskutera innehållet framgent. Henrik Landerholm säger att det är 9 miljarder som fattas. Men i den budget som ligger för moderaterna är det ungefär 2 miljarder för 1999. Den lösning som våra tre partier Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har blivit överens om innebär att försvaret vid behov får låna upp till 10 % i en anslagskredit. Denna kredit innebär ca 2 miljarder kronor som man vid behov får disponera. Men innan dess skall försvaret se över vad som är viktigast för att behålla kompetensen som erfordras för det militära försvaret, aktuella försvarsprojekt och materiel. I samband med överenskommelsen lade Socialdemokraterna in ett extra yrkande i texten. Det står på s. 69 i handlingen: "I en situation med en vikande internationell försvarsindustrimarknad och skärpt konkurrenssituation, främst från Förenta staterna, anser utskottet det angeläget att regeringen vidtar ytterligare åtgärder i syfte att skapa bättre förutsättningar för angelägna exportframgångar för våra viktigaste materielprojekt, däribland JAS 39 Gripen." Denna uppfattning delas inte av oss. Vi har tillsammans med Miljöpartiet reserverat oss mot detta. I reservationen säger vi: Vi anser inte att försvaret förutsätter ett europeiskt vapenindustrisamarbete som därmed hamnar utanför den svenska vapenexportlagstiftningens kontroll. Vi anser inte heller att regeringen aktivt skall främja svensk vapenexport. Både i vår motion om krav på ett nytt försvarsbeslut och i denna reservation ger vi uttryck för vår åsikt. Det nuvarande försvaret är alltför materieltyngt och mycket uppknutet till försvarsindustrins intressen. Vi tar i vår motion speciellt fram JAS 39 Gripen. Detta flygplan kostar 7-8 miljarder kronor per år. De här kostnaderna har blivit som en gökunge i materielanskaffandet, och vi från Vänsterpartiet reagerade t.o.m. när ägget lades i boet. Vi har sett att gökungen är ett stort problem framgent. Med en minskad värnplikt och en annan omvärldsanalys som grund för försvarspolitiken kommer dessa plan att flygas minimalt eller sättas in i hangarer. Det hävdas ju från militärt håll att materiel har en begränsad livslängd och att den tekniska utvecklingen går fram oerhört fort. Jag undrar vad som händer med de här planen om tio år. Björn Rosengren och Björn von Sydow säger i en artikel den 9 december i DN: "Vårt totalförsvar är fortfarande till stora delar utformat utifrån kalla krigets hot om en storskalig invasion från före detta Sovjetunionen och Warszawapakten. Vi måste ändra på det!" De orden håller jag fullständigt med Björn von Att då binda upp sig för långa serier och tung och dyr materiel är otaktiskt. Det begränsar vår handlingsförmåga och anpassningsförmåga. Vi ser oerhört mycket större och bättre användning för dessa pengar, naturligtvis. Därför måste Försvarsmakten, som vi säger i vår motion, gå in och omförhandla när det gäller planen. Trots att omvärlden ser så annorlunda ut i dag finns det alltså tendenser på olika håll att hålla fast vid det gamla sättet att se vårt försvar. Det förslag som vi är överens om och som vi lagt fram för att kunna lösa det jag vill kalla puckelproblemet anser jag vara en strategisk reträtt i ordnade former. Något idiotstopp som skulle slå mot de anställda, som med omedelbar verkan skulle få springa från sina arbeten, tror vi inte är lösningen. Vi tror att detta ger möjlighet till en vettig avveckling. Nu har man fått rådrummet. Nu får man prioritera. Bollen ligger hos regeringen och Försvarsmakten. En annan fråga av ekonomisk art är frågan om teknikfaktorn. Det hävdas från försvaret att försvarsmateriel är väldigt speciellt och att uppräkningen därmed borde vara större än vanligt när man diskuterar penningamängden. Vi ställer oss väldigt skeptiska till detta. Nu skall jag ta upp en annan fråga. Det handlar om de värnpliktiga. Utvecklingen de senaste åren har gått från allmän värnplikt till "selektiv värnplikt". Förut gjorde i princip alla unga män värnplikt. Undantagna var de som av olika anledningar fick anstånd eller befrielse eller sådana som vägrade att göra värnplikten. Att göra lumpen var någonting allmänt accepterat. I dag, 1998, är det bara 20 % av en årskull unga män som gör värnplikten. Dessutom har kvinnorna kommit in, och deras andel ökar successivt. Vi i Vänsterpartiet anser att det är viktigt med allmän värnplikt, även om den får bli selektiv på det sätt som den är i dag. Det är behoven som skall styra. Vi vill verkligen inte ha någon yrkesarmé. När ett begränsat antal unga män och kvinnor gör värnplikten betyder det samtidigt att det blir en väldigt stor skillnad mellan villkoren för dessa och villkoren för dem som fortsätter att studera eller jobba. Anledningen till att det är vettigt att faktiskt ha en begränsad värnplikt är att alla har rätt att ha meningsfulla arbetsuppgifter och känna att de gör nytta och får en bra utbildning. Det betyder också att man måste ha andra villkor och andra ersättningar och kompensationer när värnplikten inte omfattar alla. De värnpliktiga har själva rest krav på detta. De har också tyckt att man måste kunna anpassa villkoren för de värnpliktiga till den allmänna situationen och de allmänna normer och regler som finns i samhället. Det handlar om permissionsrätt, civila förtroendeuppdrag och skyddsfrågor. Det pågår en pliktutredning, och den kommer delvis att ta upp dessa frågor. Vi återkommer med fler och fördjupade diskussioner kring det när den tas upp. I vår motion har vi tagit upp två saker som vi tycker är så uppenbart felaktiga i dag. En av dem är matersättningen. Det utgår olika matersättning beroende på hur man rubricerar, men det är samma personer och samma hunger som skall tillfredsställas. Vi tycker att detta är orimligt och vill att man skall ha 95 kr per dag i matersättning oavsett rubricering. När kvinnorna har kommit in i det militära har de också blivit orättvist behandlade. Eftersom de inte kan använda försvarets kalsonger och annat måste de naturligtvis inskaffa andra underkläder och annat som kvinnor, till skillnad från män, har behov av. Jag behöver inte gå in på detaljer. Vi vet alla vad det är. Den ersättning som utgår visar att försvaret inte har en aning om vad sådana saker kostar. Dessa uppenbara fel och brister hoppas vi få åtgärda snarast. Om det inte kan ordnas på annat sätt återkommer vi i budgeten år 2000. Då ämnar vi specificera hur dessa viktiga saker skall finansieras.

Fru talman! Det mesta av vad Berit Jóhannesson sade står alldeles utmärkt väl för sig självt i riksdagens protokoll, så det skall jag inte närmare kommentera. Jag har däremot två frågor. Den första handlar om Vänsterpartiets ställningstagande till den verksamhetsneutralitet och oförändrade köpkraft som ert parti vid två tidigare tillfällen, närmare bestämt våren 1996 och våren 1998, varit bergfast övertygat om. Det finns redovisat i riksdagens protokoll. Då var ni för det. Nu är ni emot. Ni ifrågasätter dessutom beskrivningen att det finns en diskrepans mellan den planerade verksamheten, som grundar sig på försvarsbeslutet 1996, och de anslag som faktiskt har givits. Min fråga är om Vänsterpartiet har övergivit sin uppfattning om övergången från ett system att finansiera förskotten till försvarsindustrin till ett annat. Min andra fråga gäller om Vänsterpartiet menar att det inte föreligger någon diskrepans mellan planeringsförutsättningarna och anslagen och att försvarsverksamheten alltså inte behöver minskas med de 9 miljarder som ÖB har redovisat för de närmaste tre åren.
Fru talman! Jag måste erkänna att vi är väldigt tveksamma när det gäller köpkraften. Vi har haft flera år av nedskärningar här i samhället. Beslut har fattats här i riksdagen på grund av att man har varit tvungen att sanera ekonomin. I det läget har man inte tagit hänsyn till att bevara köpkraften både för enskilda människor och för olika institutioner i detta samhälle som är beroende av statliga anslag. Där är vi tveksamma. Men vi anser samtidigt att man måste ha ett nytt försvarsbeslut. Vi har en motion i den frågan. Omvärlden har förändrats. Vi kan inte köra med samma vagnar längre. Vi måste stuva om. Vi måste ha ett annat innehåll när vi går in i framtiden. Just därför tycker vi att ett nytt försvarsbeslut är så viktigt och riktigt. Vi i de tre partierna har däremot i vårt förslag faktiskt redovisat hur man skall klara av puckeln. Ni i moderaterna har inte mer pengar för 1999 än vad den överenskommelsen ger.
Fru talman! I ett avseende var Berit Jóhannessons replik ytterligt klargörande. Det står alltså klart att Vänsterpartiet är mycket tveksamt och egentligen inte ser några starka motiv för att Försvarsmakten skall kompenseras för den minskade köpkraft som hittills har blivit resultatet av övergången från ett system till ett annat. Det ger mig en helt annan bakgrund till Vänsterpartiets ställningstagande och stöd till den majoritetsuppfattning som finns redovisad i utskottsbetänkandet. Vad det gäller min andra fråga - om det finns en diskrepans mellan verksamhet och anslag - noterar jag bara att Berit Jóhannesson väljer att inte svara. Även det får jag acceptera.
Fru talman! Som jag sade är det naturligtvis viktigt att titta över verksamheten, Henrik Landerholm. När kartan och verkligheten inte stämmer överens kan man inte gå efter kartan, utan då måste man se till att gå efter verkligheten. Det är det vi anser att vi gör med trepartiöverenskommelsen. Vi löser det akuta problemet. Vi ger rådrum för att man skall kunna lösa det. Sedan måste vi sätta oss ned och diskutera en ny inriktning för försvaret. Eftersom även vår käre försvarsminister anser att det faktiskt finns grund för en annan inriktning tycker jag att den inriktningen får ganska stor tyngd.

Fru talman! I Försvarsbeslut 96 lades det fast att Sveriges militära alliansfrihet förutsätter en betryggande försvarsförmåga. Genom att vidmakthålla en trovärdig grund för totalförsvarets långsiktiga styrka och anpassningsbarhet ger vi vårt bidrag till säkerhetspolitisk stabilitet i det nordeuropeiska området. Vi kristdemokrater vill upprätthålla ett effektivt totalförsvar som skyddar vårt territorium från kränkningar i fredstid och som förhindrar väpnat angrepp eller frihetskränkande påtryckningar från främmande makt. I Försvarsberedningens säkerhetspolitiska delrapport från februari i år anges "att det är nödvändigt att ha beredskap också för att dagens gynnsamma säkerhetspolitiska läge i framtiden kan komma att försämras". Vi måste därför fortsatt ha en stabil försvarsgrund för att kunna möta närtida hot mot vårt land men också för att kunna bygga ut det vid omvärldsförändringar. Även om den positiva bedömning av det säkerhetspolitiska läget som gjordes inför försvarsbeslutet fortfarande gäller, kvarstår en grundläggande osäkerhet och svårförutsägbarhet om utvecklingen på längre sikt. Efter det kalla krigets slut har vi en annorlunda hotbild. Flera olika säkerhetsstrukturer har tillkommit i Europa med inriktning på ökat samarbete. Vi måste därför finna de bästa lösningarna för att behålla vår fred och frihet och för att kunna möta morgondagens utmaningar utan gårdagens låsningar. Det militära försvarets verksamhet, planering och utveckling måste även i fortsättningen präglas av att uppgiften att försvara landet mot väpnade angrepp är det yttersta motivet för det militära försvarets existens. Denna uppgift har en dominerande påverkan på totalförsvarets utformning och verksamhet. Nuvarande försvarspolitik har skapat en obalans mellan säkerhetspolitikens mål och totalförsvarets uppgifter och resurser som på sikt inte ger långsiktig styrka i en svårförutsägbar framtid. Fru talman! Säkerhetspolitik, i vilken försvarspolitiken ingår som ett fundament, är en allvarlig sak. Det måste vara balans mellan uppgifter och ekonomi och en stabil grund som kan växlas upp i händelse av kriser. Försvarsbeslut 96 är kanske ett praktexempel på en inbyggd obalans mellan mål och medel. I våras saknades pengar, vilket ledde till reduceringar i förbandsverksamheten samt minskad och senarelagd materielanskaffning. I höst har det visat sig att det enligt Försvarsmakten utifrån budgetpropositionen saknas ytterligare ca 7 miljarder kronor för återstoden av försvarsbeslutsperioden. Det är således ett ansenligt glapp mellan uppgifter och anslag. Det är närmast genant att bedriva en försvarspolitik på detta sätt. Kristdemokraterna varnade redan i våras för att anpassnings och återtagningsdoktrinen från Försvarsbeslut 96 sattes ur spel och att ett nytt försvarsbeslut snarast borde utarbetas i stället för att lappa och laga. När regeringen nu ger Försvarsmakten nya ekonomiska spelregler konstaterar jag att Försvarsbeslut 96 har kraschlandat. ÖB:s konsekvensförslag utifrån budgetpropositionen som kom den 13 november förpassade Försvarsbeslut 96 i gravens djup. De största förlorarna är Försvarsmaktens förmåga och dess personal samt försvarsindustrins personal. Detta leder till att den förda försvarspolitikens trovärdighet allvarligt skadas, liksom tilltron till vår förmåga att spela en aktiv roll för säkerheten i framför allt vår del av världen. Dagens beslut är djupt olyckligt och i strid med rådande försvarsbeslut. Regeringens sätt att sköta den här frågan har varit ett sorgligt spel. Ett enigt försvarsutskott betonade 1996 att övergången till det nya ekonomisystemet skulle vara verksamhetsneutralt och ske "på ett sådant sätt att Försvarsmaktens köpkraft förblir oförändrad". Jag har inte uppfattat att något parti har ifrågasatt kravet på verksamhetsneutralitet. Dagens beslut går stick i stäv med denna inriktning och strider mot villkoret i omläggningsbeslutet om bibehållen verksamhet i Försvarsmakten. Jag beklagar att det nu är de försvarsfientliga partierna som har vetorätt när det gäller Sveriges försvarspolitik. Socialdemokraterna har under hösten visat ett vankelmod som överträffat det mesta. Det har varit svårt för försvarsutskottet att få besked om vilken politik som varit regeringens. Försvarspolitiken är för viktig för att hanteras på ett sådant sätt. Fru talman! Svensk säkerhetspolitik bygger på en hög materiell försörjningsgrad, och riksdagen betonade i Försvarsbeslut 96 att säkerställandet av Försvarsmaktens långsiktiga materielförsörjning utgör en viktig del av försvarspolitiken. Den svenska försvarsindustrins unika förmåga att leverera kvalificerade högteknologiska system har ett stort försvarsoch säkerhetspolitiskt värde. Konsekvenserna för den svenska försvarsindustrin kommer att bli förödande. Det kommer att innebära stora problem för det internationella samarbetet på det försvarsindustriella området. Hur har regeringen kunnat sända dessa signaler till utländska samarbetspartner? Svensk försvarsindustri och försvarspolitik har inte råd med dessa ständiga ekonomiska kast, vilka skadar pågående utvecklingsverksamhet och produktion. I arbetet med att omstrukturera försvarsindustrin måste vår försvarsindustri förbli internationellt attraktiv som samarbetspartner. Försvarsindustrin får även ökad betydelse för det civila samhället, eftersom dess spetsteknologier ger spridningseffekter vid utveckling av civila produkter. Kristdemokraterna är inte beredda att på detta sätt medverka till den kapitalförstöring som dagens beslut innebär. Fru talman! Kristdemokraterna har i en reservation utvecklat synen på hur övergången till det nya ekonomisystemet bör lösas. Ansvaret vilar tungt på regeringen att visa att den menar allvar med verksamhetsneutraliteten. Sju partier har tidigare varit överens om denna lösning, som innebär att regeringen skyndsamt granskar och gör avstämning av anslagsförordningens effekter. De åtgärder som vi förordat innebär att vissa leveransförpliktelser som försvarsindustrin fullgör - tidigare betalda och avräknade mot statsbudgetens anslag - inte på nytt behöver avräknas mot statsbudgeten. Någon anslagshöjning erfordras inte för att kompensera för den köpkraftsreduktion som annars skulle kunna uppstå. Åtgärderna skulle skapa rådrum för att under år 1999 stämma av de köpkraftsförändringar som uppstår vid övergången till full tillämpning av anslagsförordningen. Vi avvisar ökade krediter som metod för att hantera den nu aktuella situationen. Dels kommer en stor skuld att rullas ett antal år framåt i tiden, dels föreligger en risk att statsbudgetens utgiftstak kommer att överskridas. Anslagskrediter är enligt vår mening till för att klara tillfälliga variationer i medelsbehovet mellan budgetår. Finns det obalanser mellan verksamhet och ekonomi bör dessa i stället rättas till. Med regeringens synsätt kommer det att dröja sex år från reformens införande till avstämningen av hur övergången till full tillämpning av anslagsförordningen påverkat Försvarsmaktens köpkraft. Därmed dras slutsatser först år 2002 om huruvida denna budgettekniska omläggning varit verksamhetsmässigt neutral, dvs. enligt de förutsättningar som riksdagen uppställde som villkor. Vi ifrågasätter om det är praktiskt möjligt att följa upp och rätt värdera allt som skett under de sex åren. Varför vill regeringen vänta till år 2002? Vi anser sålunda att man inte kan vänta till år 2002 med att göra denna granskning och avstämning av omläggningens effekter på Försvarsmaktens köpkraft. Majoritetens förslag innebär ingen lösning på det verkliga problemet utan är enbart ett sätt att skjuta det framför sig. Jag yrkar bifall till reservation 1. Fru talman! Arbetet inför ett nytt försvarsbeslut måste nu stramas upp, konkretiseras och ske med hög prioritet. Våren 1999 skall riksdagen bereda den säkerhetspolitiska kontrollstationen. Försvarsmaktens uppgifter och verksamhetsinriktning skall då övervägas i ett flerårigt perspektiv. Att vid detta tillfälle ha stora osäkerheter om de ekonomiska förutsättningarna är inte tillfredsställande. I stället måste då läggas en stabil ekonomisk grund för Försvarsmaktens utveckling. Arbetet inför ett nytt försvarsbeslut måste vila på fast mark, annars går det inte att planera långsiktigt! De ryckigheter som kännetecknar den förda försvarspolitiken kan allvarligt skada vår säkerhetspolitiska trovärdighet. Den säkerhetspolitiska kontrollstationen 1999 måste därför bli ett avstamp för ett nytt försvarsbeslut innebärande en modern försvarsmakt med största möjliga handlingsfrihet inför framtida hot, satsning på förbandsverksamhet och hög personell och materiell kvalitet. Fru talman! En viktig förutsättning för kontinuerlig förnyelse av den materiel som krävs för att upprätthålla en hög försvarsförmåga är att anslagen anpassas till de verkliga kostnadsförändringarna. Teknikfaktorn som ingick i 1992 års försvarsbeslut är av avgörande betydelse för att kunna fortsätta utvecklingen mot ett modernt och allsidigt försvar. Vi menar att teknikfaktorn alltjämt i enlighet med 1996 års försvarsbeslut skall utgöra den planeringsgrund som ska gälla för Försvarsmaktens materielanskaffning. Regeringen har enligt vår mening undanhållit riksdagen information om att man i samband med vårpropositionen 1998 räknat om förslagen till ramar för utgiftsområde 6, Totalförsvar, och tagit bort den s.k. teknikfaktorn. Sålunda har regeringen i ytterligare ett avseende vad gäller försvarets planeringsförutsättningar ändrat på de grundläggande spelreglerna. Det är enligt vår mening inte acceptabelt. Den omprövning av teknikfaktorn som i enlighet med riksdagsbeslut skall ske 1999 borde inte ha föregripits genom ett borttagande av denna kompensation. Om teknikfaktorn skall behållas, tas bort, förstärkas eller minskas bör beslutas av riksdagen. Fru talman! Försvarets förmåga till anpassning är en avgörande och central fråga för svensk försvarspolitik. Grundorganisationen skall utgöra en bas för tillväxt. Försvarsbeslut 96 betonade att anpassningsdoktrinen kommer att vara i behov av ständig utveckling, där regelbunden uppföljning och utvärdering är viktiga ingångsvärden, samt att riksdagen årligen bör följa upp beredskapsläget och överväga behovet av förändrad inriktning. De minskningar som genomförts av förbandsverksamheten har lett till brister när det gäller förmågan till långsiktig anpassning till ett förändrat omvärldsläge. Kristdemokraterna anser inte att den redovisning av vår anpassningsförmåga som finns i propositionen svarar mot de krav som riksdagen ställt. Fortfarande saknas betydelsefull information, t.ex. beträffande krigsorganisationens utveckling och anpassningsdoktrinens utformning och tillämpning. Eftersom anpassningsdoktrinen är en av hörnstenarna i försvarspolitiken, menar utskottet att det är ett högst berättigat krav att regeringen informerar riksdagen såväl om dess utformning och utveckling som om dess tillämpning under det genomförda verksamhetsåret. I programredovisningen anges åtskilliga brister vad gäller krigsduglighet, brist på personal samt att alltför få samövningstillfällen gör att personalens kompetens sjunker. Detta är kanske Försvarsmaktens enskilt största problem i dag. Varje år görs stora investeringar i utbildning av all personal. Eftersom vår anpassningsförmåga i hög grad bygger på välutbildade förband bör inte genomförd grundutbildning eller den anställda personalens kompetens malas sönder genom inställda övningar. Det är allvarligt om personer med spetskompetenser och de som varit dyrast att utbilda flyr försvaret. Regeringen bör därför återkomma med en redovisning till riksdagen av vilka åtgärder som kommer att vidtas såväl kort som långsiktigt. Fru talman! För att möjliggöra effektiva och snabba svenska fredsfrämjande insatser krävs anpassning till internationell standard vad gäller metoder och materiel. Genom internationell samverkan inom utbildning, övningar och materiell utrustning, s.k. interoperabilitet, förbättras våra möjligheter till säkert deltagande för våra civila och militära styrkor. Vi får insyn i och möjligheter att påverka olika säkerhetspolitiska forum samtidigt som svenska armé-, flyg och marinstridskrafter erhåller viktiga internationella erfarenheter. Arbetet med att åtgärda de brister som redovisas om interoperabiliteten måste intensifieras. Det framstår som ett klart svenskt intresse att förmågan till samverkan kan utvecklas såväl genom teknisk anpassning och samövningar som utbildningsmässigt. Fru talman! När det gäller ekonomin har vi kristdemokrater redovisat våra förslag för utgiftsområdet. Vi har föreslagit en höjning av dagersättningen för pliktpersonalen med 5 kr per dag. För detta ändamål har vi i vårt budgetalternativ föreslagit att ramen för För att kunna möta ökade krav på gränskontroller och uthålligt bedriva miljöskydd till sjöss anser vi att Kustbevakningens resurser bör förstärkas. I vårt budgetförslag har vi utökat ramen för Kustbevakningen med 45 miljoner kronor för år 1999. Sammantaget innebär detta att kristdemokraterna i sitt budgetförslag har utökat ramen för utgiftsområde 6 med 95 miljoner kronor för år 1999. Vårt förslag har röstats ned av riksdagen, varför vi nöjer oss med ett särskilt yttrande. Fru talman! Jag står bakom samtliga de reservationer i vilka kristdemokraterna ingår, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 1.
Fru talman! Åke Carnerö beskriver så livfullt alla hemskheter som skall hända när det förslag för att lösa puckeleffekten som våra tre partier står bakom skall gå igenom. Men då skulle jag vilja fråga varför inte Kristdemokraterna har mer pengar i budgeten till att lösa de här problemen. Det enda parti som faktiskt har anvisat pengar i budgeten är Moderaterna, men inte Kristdemokraterna. Det tycker jag är lite viktigt att komma ihåg. Det förslag som Åke Carnerö tar upp påverkar alltså budgettaket på ett negativt sätt.
Fru talman! Åren 1996 och 1998 har sju partier enhälligt sagt här i riksdagen att den nya budgettekniken skall vara verksamhetsneutral. Vår hållning är att följa upp besluten och se till att det verkligen blir på det sättet. Vårt förslag innebär att vi så snart som möjligt kan få fram sanningen: Är det köpkraftsförändringar uppåt eller nedåt? Jag menar att det är viktigt att vi följer upp detta. Vi kan alltså inte hantera Försvarsmakten eller för övrigt någon annan myndighet på det här sättet. Det måste finnas stabila spelregler. Vi har i vår budget inte avsatt några medel. Sju partier har också varit överens tidigare, som jag sade i mitt anförande, om att detta inte innebär ytterligare pengar till Försvarsmakten.
Fru talman! Om man tittar närmare på utvecklingen av försvarsbudgeten kan man se att beloppet 1997 var 40,3 miljarder, 1998 är det 41,2 miljarder och för 1999 blir det 44,1 miljarder. Jag tycker att det är en ganska rejäl summa pengar som går till försvaret på det här sättet. Det är t.o.m. så att andelen av den totala budgeten från 1998 till 1999 har ökat från 6 % till 6,5 %. Nu beror detta naturligtvis i realiteten på vilken grundsumma man har, men jag tycker inte att försvaret har haft någon svältföda.
Fru talman! År 1996 fattades ett försvarsbeslut. Då är det naturligtvis väldigt viktigt att Försvarsmakten har stabila regler för att kunna fullfölja det. Detta har vi varit eniga om i kammaren. De siffror som Berit Jóhannesson hänvisar till förändras ju av olika orsaker. Man kan inte strikt följa dem och se att det blir precis den här summan det här året. Det kan hända olika saker. Teknikfaktorn är en faktor som naturligtvis kan påverka. Är Försvarsmakten svältfödd eller inte? Försvarsmakten gör precis det som vi beslutar att den skall göra. Men den kräver stabila spelregler, och det tycker jag att vi skall ge den.

Fru talman! Kvällens debatt handlar som bekant om försvarsbudgeten för 1999. År 1998/99 är också mittenåret i det femåriga försvarsbeslutet. Egentligen borde det vara en transportsträcka på vägen mot vårens säkerhetspolitiska kontrollstation. Försvarsbudgeten för 1999 borde ha varit okontroversiell för riksdagen. Så blev det nu inte. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycks Socialdemokraterna nu ensidigt frånträda viktiga delar av den gemensamma uppgörelsen med Centerpartiet om försvarspolitiken. Jag beklagar det. Uppgörelsen om anslagsförordningens tillämpning för Försvarsmakten riskerar att leda till helt oacceptabla konsekvenser för det militära försvaret. Facit får vi väl i regeringens regleringsbrev till Försvarsmakten, där följderna för anställda i svensk försvarsindustri, för Försvarsmaktens anseende och dess folkliga förankring kommer att framgå. Om regeringen inte finner alternativa besparingar står Försvarsmakten inför hotet av vad jag ändå vill kalla för ett idiotstopp för övnings och utbildningsverksamheterna under de närmaste åren, även om Berit Jóhannesson kallar detta för en ordnad reträtt. I så fall är det snarast en oordnad reträtt. På försvarsmateriel finns under det kommande budgetåret mycket små möjligheter till några reella besparingar. Otryggheten om Sveriges långsiktiga försvarsbeställningar försvårar naturligtvis också för svensk försvarsindustri att utifrån en styrkeposition delta i det nödvändiga europeiska försvarsindustrisamarbetet. Jag har inga illusioner om att Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle bry sig om detta. Socialdemokraterna inser emellertid sakernas tillstånd, och de har därför lagt till en text i betänkandet som pekar på behovet av att stödja svensk försvarsindustri. Gårdagens debattartikel från näringsministern och försvarsministern har budskapet att de jobb som försvinner skall ersättas. Så ser tragiken ut, för att använda ministrarnas egna ord. Så ser konsekvenserna ut på grund av uppgörelsen med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, skulle man kunna säga. Jag uppskattar Socialdemokraternas ärliga uppsåt, men hade det inte varit bättre att finna en balanserad lösning, en lösning som skulle ge rådrum och ett minimum av betänketid för riksdagen, försvarsmakten och försvarsindustrin? Ett sådant förslag fanns nämligen på utskottets bord och återfinns nu som reservation 2 över moment 1. En reservation från Centerpartiet som också Folkpartiet anslutit sig till. Jag yrkar bifall till denna reservation. Centerpartiets förslag innebär amorteringsfrihet under 1998 och 1999 för Försvarsmakten på lånen hos Riksgäldskontoret. Genom amorteringsfrihet skulle det skapas utrymme för ett anslagssparande inom Försvarsmakten som lättar på statens utgiftstak. Eftersom lånet kvarstår påverkas inte heller statsskulden. Centerpartiets modell innebär inte några höjda anslag till Försvarsmakten. Med vår modell klarar riksdagen att följa sina utfästelser, dels respekten för utgiftstaket, dels respekten för utfästelsen till försvaret om att den tekniska omläggningen av budgeterings och redovisningsrutiner inte skulle försämra Jag vill i detta sammanhang också påminna om vad som står i finansplanen om att samarbetet med Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte skulle omfatta säkerhetspolitiken, och att tidigare gjorda uppgörelser, däribland om försvarspolitiken, ligger fast. Det är utomordentligt frustrerande att vi står här och debatterar frågan om anslagsförordningen utan att vi har ett underlag som visar hur stora summor som egentligen står på spel. Vi vet att det skedde en engångsindragning från Försvarsmakten på 14,6 miljarder hösten 1996. Vi vet att Överbefälhavaren anser att en utebliven kompensation innebär att försvaret förlorar ca 7,8 miljarder kronor i övergången till denna nya anslagsförordning. Denna siffra är baserad på att man bortser från den s.k. teknikfaktorn. Osäkerheten skapar dålig grund för riksdagens beslut med anledning av kontrollstationen 1999. Det är otillfredsställande att riksdagsmajoriteten vill skjuta fram den slutliga bedömningen av utfallet när det gäller anslagsförordningen ända till år 2001. I vår reservation kräver vi att försvarsberedningen ges i uppdrag att skyndsamt granska anslagsförordningens köpkraftseffekter så att en samlad avstämning kan redovisas i samband med den säkerhetspolitiska kontrollstationen eller i varje fall senast i samband med vårpropositionen. Fru talman! Läget är allvarligt. Det är tid för ansvarstagande av partier som förmår att ta ansvar. Sverige behöver fortsättningsvis en bred och långsiktig uppgörelse om försvars och säkerhetspolitiken. Vårens beslut med anledning av kontrollstationen bör bli ett första inriktningsbeslut på denna grund. Om detta beslut bildar etapp ett i ett nytt försvarsbeslut eller inte, är en närmast semantisk fråga. Centerpartiet har givetvis ambitionen att konstruktivt medverka till att nå samsyn. Vi kommer att fortsätta arbetet i försvarsberedningen i den riktningen. 1996 års försvarsbeslut lade fast kursen för ett modernt svenskt totalförsvar anpassat till de delvis nya utmaningar som vårt samhälle kan komma att ställas inför. Till grund för beslutet låg en mycket väl genomarbetad säkerhetspolitisk analys. Beslutet präglades av insikten om att ett vidgat säkerhetsbegrepp måste vara styrande för totalförsvaret. En helhetssyn skall prägla samhällets hantering av hot och risker både i fred och i krig. Gällande försvarsbeslut bildar, enligt Centerpartiets syn, den enda rimliga utgångspunkten för ett nytt inriktningsbeslut våren 1999. Fru talman! Militär alliansfrihet är den ram som med nu kända förutsättningar bäst förmår tillgodose de svenska säkerhetspolitiska intressena. Rätt utnyttjad är den svenska militära alliansfriheten en stor tillgång i byggandet av en gemensam europeisk fredsordning. Sveriges militära alliansfrihet förutsätter, som tidigare talare sagt, att vi har en betryggande egen försvarsförmåga. Hela Sverige skall kunna försvaras och den folkliga förankringen och delaktigheten skall tryggas. Det svenska försvaret skall vidareutveckla förmågan till anpassning. Det är i första hand den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld som skall styra storleken av vårt militära försvar. Om den positiva säkerhetspolitiska utvecklingen fortsätter kan naturligtvis omfattningen av det militära försvaret diskuteras och måhända reduceras. Inriktningen mot ökad rörlighet, ökat skydd och bättre samverkansförmåga bör fortsätta. Den begränsade inhemska marknaden, svårigheten att bibehålla kompetens nationellt och behovet av kostnadseffektiv materielförsörjning kräver att det europeiska samarbetet på försvarsmaterielområdet utvecklas. Ytterligare åtgärder för att skapa en sammanhållen svensk försvarsmakt bör också uppmuntras och Försvarsmaktens internationella huvuduppgift skall förstärkas. Behovet att se det civila och militära försvaret som en enhet - det s.k. totalförsvaret - blir än mer angeläget i framtiden. Det finns problem med gällande försvarsbeslut. Alltför mycket verksamhet och materiel har, med goda föresatser, stoppats in i den givna ekonomiska ramen. Detta bör erkännas. Riksdagen förmådde inte genomskåda att de uppgifter som Försvarsmakten presenterade till en del kanske var glädjekalkyler. Jag vill dock betona att det inte är de förändringar som riksdagen gjorde i förhållande till ÖB:s förslag som givit detta resultat. Tvärtom är det så att de förändringar som gjordes i riksdagen av försvarsbeslutet gjorde det något mindre överlastat. Fru talman! Nu gäller det att se framåt. Regeringen har deklarerat att samarbetet med Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte skall omfatta försvarspolitiken. Jag behöver väl inte förklara varför jag rekommenderar Socialdemokraterna att stå fast vid denna deklaration. Avslutningsvis vill jag säga att jag står bakom de reservationer där Centern är undertecknare, men att jag yrkar bifall enbart till reservation 2.

Fru talman! Ärade ledamöter i kammaren och framtida protokolläsare! När man lyssnar på den här debatten och jämför med andra debatter under de senaste 20 åren är det egentligen inte några större skillnader. Av det man har hört i kväll skulle man kunna tro att omvärlden inte har förändrats på 20 år. Både de stora frågorna och de små låter ungefär likadana i dag som de senaste 20 åren. Men den faktiska situationen är ju att världen har förändrats dramatiskt, inte minst de senaste tio åren. Från en situation där världen präglades av mellanstatliga krig har vi i dag en värld där det bara finns ett enda mellanstatligt krig kvar, nämligen det mellan Vi har också under de gångna tio åren sett hur militärutgifterna i världen har minskat dramatiskt. De har minskat med 35 % internationellt. De har halverats i Europa. De har minskat med 80 % i Ryssland. Vi kan också konstatera hur det militära invasionshotet har minskat. Miljöpartiet har under 1990 talet gång på gång pekat på hur invasionshotet blivit allt mindre för att till sist helt upphöra. Det är med en viss tillfredsställelse vi kan konstatera att Miljöpartiets uppfattning i dag delas av såväl regeringen som Överbefälhavaren, jag tror av en majoritet av partierna i Sveriges riksdag. Det här är dock en situation som inte innebär att krigen har upphört i vår värld. Däremot är de i dag lokala och regionala. Det är framför allt i tredje världen som krigen förs. Men inte heller vår världsdel är undantagen, vilket kriget i det forna Jugoslavien och Kosovo påminner oss om. Det är ett högt pris, i form av mänskligt lidande, som vi får betala för de krig som fortsätter. Men det är också ett högt pris för omvärlden, som man kan räkna i kronor och ören, genom behovet av katastrofinsatser, fredsbevarande operationer, livsmedelsförsörjning, flyktingströmmar, sjukvårdsinsatser, medlingsinsatser och återuppbyggnadsarbete under många år. Det är ett oerhört högt pris. Därför måste det viktigaste målet för vårt lands säkerhetspolitik och för andra länders säkerhetspolitik vara att aktivt förebygga och föregripa väpnade konflikter. Vi kan också se hur alltfler konflikter i dag har sitt ursprung i bristen på demokrati, i extrem fattigdom eller i miljöförstöring. Därför bör säkerhetspolitiken i ett längre perspektiv inrikta sig på just dessa tre områden. Det är oerhört viktigt att öka stödet till de länder som sakta men säkert bygger upp sin demokrati och att stödja demokratiska strukturer och institutionsbyggande. Det är viktigt med ekonomisk hjälp till självhjälp för att försöka förebygga extrem fattigdom, och det är viktigt att fokusera på att identifiera och aktivt föregripa och bekämpa potentiell miljöförstöring. I ett kortare perspektiv bör försvars och säkerhetsansträngningarna för vår del inriktas på internationell krishantering och medverkan i fredsfrämjande operationer i FN-regi. Det är också här jag med tillfredsställelse konstaterar att Miljöpartiets politik för att öka våra internationella ansträngningar också delas av vår försvarsminister, som så sent som i dag i en debattartikel skrev: "Jag tycker också att försvaret bör satsa mer på de internationella uppdragen." Vi kan, fru talman, konstatera att vi har en ny situation som innebär att hotbilden i dag är helt annorlunda. Det är också någonting som Miljöpartiet har pekat på under 90-talet, dvs. hur hotbilden har förändrats bort från de militära hoten till helt andra hot som är icke-militära. Vi ser i dag hur hoten snarare tar sig uttryck i allt från sönderrostande atomubåtar i Murmansk via rysk maffiaverksamhet, ekonomisk brottslighet, narkotikasmuggling och IT-sabotage till miljöförstöring. Detta är de reella hoten, och de kan inte mötas med JAS-flygplan, ubåtar eller robotsystemet BAMSE. Det krävs en helt annan inriktning på försvarspolitiken för att försvara oss mot de hoten. Också här kan jag med tillfredsställelse konstatera hur försvarsministern ger stöd för Miljöpartiets uppfattning i dagens debattartikel. " - nya och annorlunda hot mot Sverige". Den medvetenhet som finns i allt större kretsar och tar sig uttryck i ett och annat tal och en och annan debattartikel måste också rimligtvis leda till slutsatser, slutsatser som innebär stora förändringar av Sveriges försvarspolitik. När vi kan konstatera hur invasionshotet helt har upphört att existera innebär det att den försvarsstruktur som vi i dag har måste förändras, eftersom den helt och hållet bygger på just det militära invasionshot som enligt militären inte längre finns. Det är viktigt att se över sådant som krigsmaterielbeställningarna. Vi har i dag beställningar som motsvarar 90 miljarder kronor de närmaste åren. Det gäller JAS-flygplanet Gripen, artillerigranaten Bonus, robotsystemet BAMSE, stridsvagnen Leopard, Stridsfordon 90, kustkorvetter, torpeder, radarsystem och stridsledningscentraler för 90 miljarder kronor, som allt har motiverats av ett hot som inte längre finns. Det är orimligt att hantera skattebetalarnas pengar på ett sådant sätt att man fullföljer de här vapenbeställningarna. Det är också viktigt att se över den allmänna värnplikten, som också den bygger på en förlegad och otidsenlig hotbild som låser fast militärutgifterna på en extremt hög nivå. Vi har sett hur land efter land i vår omgivning avvecklat den allmänna värnplikten just därför att den är ett hinder för förnyelse av försvarspolitikens inriktning. Det är viktigt att inte utbilda vare sig militär eller civilpliktiga mer än vad som behövs, därför att den främsta tillgången för militär personal och civilpliktig personal är deras motivation. Den är långt viktigare än kanske vapnet eller brandsprutan. Motivationen kommer just ur att vara behövd. Utbildar man alldeles för många känner de sig inte behövda, och därmed har man berövat dessa personer den främsta motivationen. Den allmänna värnplikten utgör ett av de främsta hindren för en omorientering av den svenska försvarspolitiken, och därför måste den avvecklas. Den är otidsenlig och orättvis och den är inte funktionsenlig. Det är också viktigt att se över regementesstrukturen. Vi har en militär utbildningsstruktur som bygger på både invasionshotet och den allmänna värnplikten, och den är naturligtvis alldeles för överdimensionerad för de behov som vi ser framöver när det gäller att utbilda personal för internationella insatser i FN-regi. Fru talman! De här förslagen till åtgärder och den nya syn som vi ofta hör i tal och ser i debattartiklar menar vi i Miljöpartiet också måste ta sig uttryck i slutsatser och konkreta förändringar av försvarspolitiken. Vi måste också i Sverige se att vi har möjligheter att genom dessa förändringar minska militärutgifterna. De ligger till skillnad mot vad som är fallet i vår omvärld kvar på samma nivå under 90-talet som de låg på under 80-talet. De är fortfarande uppe i över 100 miljoner kronor varje dag. Det är också här som jag med tillfredsställelse ser hur försvarsministern delar Miljöpartiets syn, och jag vill återigen citera försvarsministern från dagens debattartikel i Svenska Dagbladet, där han säger: "Därför är jag övertygad om att vi måste göra stora förändringar i försvaret, som också kan innebära att vi satsar mindre pengar." Dagens debatt handlar mycket om det ekonomiska, och både Moderaternas företrädare och Kristdemokraternas företrädare talar om Miljöpartiet som försvarsfientligt. Och jag får inte riktigt det där att gå ihop. Vi talar om att skapa ett förvar mot de hot som finns, men moderater och kristdemokrater talar om att satsa mer pengar på vapen för ett försvar mot ett hot som inte finns, och det kan inte betraktas som försvarsvänligt. Det är ju vi som står för det försvarsvänliga, dvs. de förändringar som leder till ett försvar mot de hot som finns. Det här knyter an till det jag sade inledningsvis om att debatten inte har förändrats så mycket. Moderaterna och kristdemokraterna ger mig ett intryck av att vara fångade i en svunnen epoks retorik, som i dag blir helt obegriplig. Vi hörde Moderaternas företrädare säga att om man nu inte tillför försvaret de här 6,3 miljarderna så kommer man inte att kunna genomföra vapenköp för 9 miljarder de närmaste åren. Det här beskrivs och utmålas som en fullständig katastrof. Det är en nattsvart domedagsprofetia som kommer att haverera allt i det här landet. Det är inte trovärdigt att bara för att man eventuellt måste minska vapenbeställningarna från 90 miljarder till 81 miljarder rasar korthuset samman. Jag tycker att Moderaterna framför allt har visat ett ekonomiskt lättsinne i den här debatten, när man har varit beredd att tillföra försvaret 6 miljarder av pengar som inte finns med tanke på den nya, mer stringenta budgetprocess vi har och vikten av trovärdigheten för budgetprocessen. Vi vet vad som händer när trovärdigheten sviktar med i förlängningen höjda räntor som slår stenhårt mot hushållen och mot industrin. Detta är moderaterna uppenbarligen beredda att göra: spräcka trovärdigheten, spräcka ramarna, tillföra mer pengar i elfte timmen och riskera hela den ekonomiska politikens trovärdighet. Det är ett ekonomiskt lättsinne som övergår åtminstone mitt förstånd. Problemet i dag är att vi har en överbefälhavare och en försvarsmakt som inte förmår att hålla i pengarna och som har skaffat mer vapen än man har haft anslag för med en överplanering på mellan 15 och 20 % som naturligtvis har lett till ekonomiska problem. Dessa försöker försvarsmakten skylla på politikerna och kräver att vi i elfte timmen skall tillföra 6 miljarder. Ta dem var som helst ifrån, men ge oss mer pengar! Där är det självklart att vi i försvarsutskottet säger nej. Det blir inte en krona mer utöver den budget som Sveriges riksdag och regering har beslutat om. Fru talman! Jag vill också kommentera det mycket ovanliga tilltag som vi i dag blev medvetna om där Sveriges överbefälhavare för skattebetalarnas pengar skickar ut brev till 35 000 försvarsanställda och hävdar att politikerna har berövat honom ett antal miljarder kronor, tvärtemot tidigare beslut. Det är ett mycket ovanligt förfarande, och framför allt är det anmärkningsvärt att påstå något som är rakt motsatt den uppfattning som regeringen står för och som har diskuterats. Försvarsministerns tidigare obenägenhet i riksdagens frågestund i dag att ge ett fullödigt svar på hur han ser på ÖB:s påståenden kan ge ett intryck av att han som försvarsminister har abdikerat och att det är ÖB som formulerar vad som är rätt eller inte rätt i verklighetsbeskrivningen och inte regeringen. Därför skulle jag uppskatta om försvarsministern här i kväll i kammaren tydligt klargjorde att det inte är överbefälhavarens verklighetsbeskrivning utan regeringens uppfattning som han företräder. Fru talman! Jag yrkar slutligen bifall till utskottets hemställan i betänkandet med reservation för att jag också yrkar bifall till reservation nr 6 under mom. 4.

Fru talman! Låt mig först av allt konstatera att det gläder mig att Lars Ångström har lämnat den radikalpacifistiska retoriken som tidigare präglat såväl hans parti som honom själv. Självklart skall Sverige ha en modern militärmakt och moderna militära medel för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Att det omedelbara existentiella invasionshotet falnat innebär inte annat än att försvaret måste anpassas till de nyare utmaningar, det bredare hotspektrumet men också den gråzon mellan krig och fred där vi behöver militära medel för att värna våra säkerhetsintressen. Det kräver omtänkande, om än inte i den riktning som Lars Ångström pekar mot. För det andra måste jag verkligen ställa en fråga. Miljöpartiet har ju varit anhängare av den verksamhetsneutralitet som slogs fast av riksdagen såväl 1996 som 1998. Nu förstår jag att det i linje med Miljöpartiets allmänna logik är fullständigt naturligt att rasera militärmakten så fort som det någonsin är möjligt. En okontrollerad process av den karaktär som riskerar att blir resultatet av det beslut som riksdagen fattar i dag, eller rättare sagt i morgon bitti, är självklart något som Miljöpartiet kommer att stödja. Min fråga är ändå: Vad är motivet till att ni frångår det enhälliga riksdagsbeslut som fattades våren 1996 respektive våren 1998? Är det för glädjen att få förstöra, eller för att ni har ändrat uppfattning?
Fru talman! Nej, Henrik Landerholm, det är en felaktig beskrivning. Miljöpartiet står kvar vid det beslut som Sveriges riksdag tidigare har fattat om verksamhetsneutralitet. Det förvånar mig att Henrik Landerholm med sådan självsäkerhet kan påstå att beslutet att inte tillföra 6 miljarder ytterligare till försvaret skulle innebära att övergången till den nya anslagsförordningen inte skulle vara verksamhetsneutral. Där delar Miljöpartiet regeringens uppfattning att det i dag inte går att utvärdera huruvida det har varit verksamhetsneutralt eller inte. Det enda man i dag med säkerhet kan konstatera är att ersättningen för räntor ligger flera hundra miljoner över det som överbefälhavaren egentligen skulle ha fått. Där kan det bli tal om att betala tillbaka pengar. Vi delar uppfattningen som regeringen har framfört att det är först år 2002 som vi kan göra en ordentlig översyn, analys och utvärdering.
Fru talman! Jag har lätt att förstå att Lars Ångström tar lätt på all den verksamhet som kommer att försvinna och inte vara möjlig att genomföra under de närmaste åren när man väljer ett alternativ som innebär att eventuellt kompensera i efterhand. Det spelar inte någon roll i Miljöpartiets värld, eller det kanske t.o.m. är positivt, att destruktionen av de nödvändiga militära medel som Sverige kommer att behöva även i framtiden går så fort som möjligt. Likväl är det anmärkningsvärt att Miljöpartiet inte ser problemen. Till skillnad från vad vi i Moderaterna menar i det förslag som vi har lagt fram och fortfarande stöder är Miljöpartiet tvärsäkert på att denna kompensation inte skall utgå under resans gång. Verksamhetsneutralitet i efterhand är fullständigt meningslöst om det de facto inte längre är möjligt att genomföra den verksamhet som förändringen skulle vara neutral emot. Det framhöll jag i mitt eget anförande. Jag vill gärna att Lars Ångström kommenterar det, även om han inte bryr sig om det.
Fru talman! Henrik Landerholm har inte lyckats förklara på vilket sätt det inte skulle ha varit verksamhetsneutralt. Det finns olika uppfattningar om huruvida överbefälhavaren har lidit ekonomiskt på grund av detta eller inte. Jag har inte sett någon tillfredsställande beskrivning av hur det skulle ha varit negativt. Vi kan tvärtom konstatera att räntorna ligger på en för hög nivå. Jag är också förvånad över det lättsinne som jag tycker att Henrik Landerholm ger uttryck för när han är beredd att mer eller mindre rasera förtroendet för den budgetprocess vi har för den ekonomiska politiken. Henrik Landerholm är säkert väl medveten om vad det skulle innebära och vilka konsekvenserna skulle bli. De skulle drabba inte bara de svenska hushållen utan också svensk industri. Jag har svårt att se vad Moderaterna har för intresse av sådana reaktioner på grund av det lättsinne som jag tycker att han har givit uttryck för.

Fru talman! Miljöpartiet står nu bakom de skrivningar som finns i betänkandet om att anslagsförordningen varit föremål för noggrann beredning i budgetarbetet och att det aktuella anslaget kommer att vara föremål för riksdagens ställningstagande i kommande budgetpropositioner. Är det i linje med Miljöpartiets hantering av försvaret att det skall råda osäkerhet, ingen långsiktighet och oro bland personalen både i försvarsindustrin och i Försvarsmakten?
Fru talman! Åke Carnerö försöker liksom också överbefälhavaren att lägga ansvaret för Försvarsmaktens bristfälliga planering på politikerna. Självklart måste överbefälhavaren och Försvarsmakten anpassa sin verksamhet till de ramar som riksdag och regering har beslutat om. Misslyckas man med det får man självfallet ta konsekvenserna.
Fru talman! Lars Ångström talade om trovärdighet. Vad finns det för trovärdighet i det här agerandet? Försvarsmakten har de spelregler som beslutas. Både mitt parti och de övriga sex partierna, och även Lars Ångströms parti, har två gånger här i kammaren talat om att det sk all vara verksamhetsneutralt, precis som Henrik Landerholm sade här för en stund sedan. Då agerar naturligtvis Försvarsmakten utifrån det. Ordet köpkraftsförändringar talades det också om i samma dokument vid två tillfällen. Hur kan då Lars Ångström förklara att Försvarsmakten skulle ha gjort något fel eller att det är Försvarsmaktens ansvar i detta fall? Att delta i en match och plötsligt få ändrade spelregler är väldigt svårt.
Fru talman! Åke Carnerö vet precis lika väl som jag att en stor del av överbefälhavarens ekonomiska problem beror på den överplanering han hållit sig med. Överplaneringen ligger på 15-20 %. Han har anskaffat mer materiel än han haft anslag till. När försvarsindustrin börjar leverera i tid, vilket den inte gjort tidigare, innebär detta problem. Man kan likna det vid när SAS överbokar sina flygplan eftersom man vet att oftast kommer inte 20 personer, och då bokar man 20 personer extra. Det fungerar utmärkt ända till den dagen alla kommer. Då brakar det samman. På samma sätt har ÖB hanterat försvarsmaterielbeställningarna. Det är självklart att när materielet väl kommer har han ekonomiska problem. Det kan han inte skylla på politikerna. Han måste ta ansvar för detta själv.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande nr 1 Totalförsvarets budget för 1999 och avslag på samtliga reservationer. Det betänkande som läggs fram har givetvis föregåtts av en diskussion i utskottet. Den diskussionen har väckt ett visst intresse även utanför denna mindre krets. Låg mig inleda med några ord om anslagsförordningen som varit ett ledmotiv i diskussionen. Det finns inte så mycket att tillägga efter det som redan har sagts i dag, men låt mig ändå säga något helt kort. Den innebär att förskott betalas med lån. Lånet belastar anslaget när materiel levereras och inte som tidigare när förskottet betalades ut. När riksdagen beslutade om att anslagsförordningen fr.o.m. 1996 skall gälla även försvaret, sade man också att övergången till detta nya sätt och denna nya tidpunkt att betala materiel skulle vara verksamhetsneutral. Själva omläggningen, budgettekniken, de ekonomiadministrativa reglerna skulle inte få styra verksamhetens innehåll. Så måste det också vara. Ett nytt innehåll skall vara resultat av riksdagens beslut. Regeringen konstaterar också i propositionen att verksamhetsneutralitet är utgångspunkten för omläggningen, men menar att en så komplicerad och i tiden utdragen procedur som materielinköp till försvaret inte kan stämmas av förrän om ytterligare några år. För egen del finner jag en sådan slutsats rimlig. Så långt anslagsförordningen. Vare sig man tar den till utgångspunkt för resonemanget eller inte, kvarstår att det föreligger en brist på pengar i försvarets budget. Ett problem har varit att bestämma hur stor bristen är och hur den skall avhjälpas. Det är viktigt att notera att inget parti har varit berett att öka på utskottets utgiftsram. Många ansträngningar har gjorts för att finna lösningar på Försvarsmaktens ekonomiska problem som inte skall kosta pengar. Det går inte. Vare sig man skjuter upp besluten, avskriver lån eller ger krediter så kostar det. Det vet alla som någon gång har haft skulder att hantera. Det sätt att lösa de akuta problemen som regeringen har presenterat i budgetpropositionen, och som en majoritet av utskottet ställt sig bakom, är att medge anslagskrediter upp till högst 10 % av anslaget. Det kostar som mest 2 miljarder. Det lämnar också en hel del problem att lösa i en nära framtid. Men detta stämmer å andra sidan väl med att där, i den nära framtiden, ligger också den säkerhetspolitiska kontrollstation som skall lägga grunden för lösningen. Moderater och kristdemokrater föreslår i stället att man skriver av försvarets skulder för 1998 och 1999. Det kostar också i motsvarande grad i minskad avbetalning på statsskulden under kommande år. Det torde ha en stark påverkan på trovärdigheten för svensk ekonomi att återigen slå in på den vägen. Vi vet alla vad det betyder. Centerpartiet och Folkpartiet vill skjuta upp det definitiva ställningstagandet fram till kontrollstationen. Det är en hållning man kan känna sympati för, men jag vill påstå att man vinner både tid och säkerhet på att de ekonomiska ramarna för 1999 läggs fast nu. Jag vill upprepa och understryka att inget parti förklarat sig villigt att öka utgiftsramen. Det är självfallet otillfredsställande att ingen med säkerhet kan säga exakt hur stor försvarets brist på pengar är och exakt vad den beror på. Men låt oss medge att vi alla just i det avseendet befinner oss i samma situation. Om vi då är i gott sällskap, vill jag låta vara osagt. Låt oss tillstå att det finns en lång historia bakom dagens situation. Låt oss se att det beslutsunderlag som riksdagen i dag presenteras i många avseenden är bättre än tidigare även om det finns god grund för kritik fortfarande. 1996 års försvarsbeslut i ordalag som får stå för reservanterna. Meningen som följer är det däremot lättare att skriva under på, nämligen: "De ekonomiska och säkerhetspolitiska förutsättningar som gällde vid beslutet saknar i dag i stor utsträckning relevans." Vad beträffar de ekonomiska förutsättningarna var det ju så att efter 1996 års försvarsbeslut följde upptäckten av de svarta hålen i försvarsekonomin. De ledde i sin tur till ett antal utskottsbetänkanden om verksamhetsförändringar, ambitionssänkningar och ändringar när det gällde Försvarsmaktens styrning. Det är kanske riktigare att se försvarsbeslutet 1996 som startpunkten för konstruktiva steg mot en bättre balans mellan ekonomi och verksamhet. Vad gäller de säkerhetspolitiska förutsättningar kan man väl, utan att föregripa kontrollstationen alltför mycket, säga att de åtminstone inte blivit sämre. Är inte allt detta sammantaget åtminstone en del av förklaringen till dagens ekonomiska svårigheter? Mot denna bakgrund tycker jag att utskottet har valt kloka skrivningar när man avvisar de olika motionskraven på ett nytt försvarsbeslut. I betänkandet står: "Genom etappindelningen av det nu gällande försvarsbeslutet och systemet med kontrollstationer har redan steg tagits mot en flexiblare rytm i försvarsplaneringen än tidigare. Olika försvarspolitiska beslut får konsekvenser i olika tidsmässiga perspektiv. Enligt utskottets bedömning kommer ett antal försvarspolitiskt viktiga beslut att - vid sidan av den årliga budgetregleringen - fattas successivt under de kommande åren. Försvarsplaneringen utvecklas enligt utskottets mening mot att vara mindre bunden till femårsperioder." Det beslut som riksdagen inbjuds att fatta innebär ett anslag på 44,1 miljarder kronor till utgiftsområde 6, totalförsvaret. 39,8 miljarder går till det militära försvaret, och av dessa lite drygt 20 miljarder till materielanslaget. Det är mycket pengar som motiveras av vår militära alliansfrihet och av en grundmurad uppfattning att vårt land skall kunna försvaras. För att vi även framöver skall kunna få en stark folklig uppslutning kring ett starkt och modernt försvar är jag övertygad om att vi måste kunna visa på kloka ekonomiska avvägningar gentemot andra politikområden, ett ansvarsfullt hanterande av totalförsvarsplikten och en vilja och förmåga till omställning och omstrukturering både vad gäller försvaret och försvarsindustrin. Därför är det så viktigt att alla parter tar de möjligheter till fortsatt samarbete och samråd som ges, trots att lösningarna på dagens ekonomiska problem ser olika ut. I det arbetet får man nog tåla en och annan hård debatt, men omdömen som kraschlandning och totalhaveri hör kanske inte hemma där. Det gör definitivt inte heller det motstånd mot militärt försvar och mot försvarsindustriellt samarbete med andra länder som återfinns i reservation nr 14 från Fru talman! Med detta vill jag än en gång yrka bifall till hemställan i betänkandet. Låt mig för egen del tillägga att dessa två första månader i det nya utskottet har varit intressanta och lärorika långt utöver förväntan. Jag vill också passa på tillfället att få uttrycka ett varmt tack till utskottets kansli för arbetet med höstens betänkande. Om vi - och då tänker jag på den socialdemokratiska gruppen - satt er på hårda prov när det gäller arbetsinsatser beror det inte så lite på det intryck ni förmedlar av att ingenting är omöjligt.

Fru talman! Först vill jag gratulera Tone Tingsgård till ett klokt och balanserat inlägg i en svår pedagogisk situation, om jag får uttrycka det så, och dessutom instämma i hennes tack till utskottskansliet. Det finns dock många problem kvar, trots detta balanserade inlägg. Det förslag som utskottsmajoriteten ligger fram för att lösa problemet är, som jag tidigare redovisat, ingen lösning. Det har en mängd brasklappar, t.ex. om behov uppstår, övergångsvis pröva och beroende av utrymmet under utgiftstaket. Jag skulle vilja fråga Tone Tingsgård om hon anser att det finns någon som helst praktisk möjlighet att utnyttja det här förslaget om anslagskredit. Alldeles avsett om detta går eller inte är problemet som helhet att grunderna för den långsiktiga materielförsörjningen helt röjs undan genom dagens eller morgondagens riksdagsbeslut. Det är alldeles riktigt som Tone Tingsgård påpekar: Någon gång skall det betalas. Den grundläggande anledningen till det är att Försvarsmakten en gång betalat 14,6 miljarder till statskassan och att de bokfördes som ett plus där. Självklart är att varje lösning som innebär en kompensation innebär pengar tillbaka på något sätt. Med det förslag om skuldavskrivning som vi tillsammans med kristdemokraterna står bakom hade detta hanterats på det enklaste och bästa sättet. Min andra fråga till Tone Tingsgård är: Anser hon att det är konstitutionellt acceptabelt att riksdagen med öppna ögon här i dag fattar beslut om en inriktning av verksamheten inom försvaret och en investeringsplan för 1999 till 2001 som uppenbarligen inte kommer att kunna genomföras? Är det acceptabelt att regeringen är tvungen att komma tillbaka till riksdagen med ändringar om det inte skall strida mot riksdagsbeslutet?
Fru talman! På den första frågan vill jag säga till Henrik Landerholm att jag självfallet utgår från att den skrivning som finns i betänkandet om att man skall kunna utnyttja anslagskrediten upp till 2 miljarder gäller. På den andra frågan tror jag att mycket hänger på hur vi hanterar frågorna framöver. Vi har framför oss ett antal beslut som skall fattas. Det vi närmast väntar på är kontrollstationen. Jag tror att vi är inne i en lite flexiblare planering som kan ge riksdagen lite trygghet.
Fru talman! Tove Tingsgårds sista inlägg tolkar jag som att det de facto inte kommer att vara möjligt för regeringen att med myndigheten, Försvarsmakten, som verktyg genomföra den verksamhet som riksdagen fattar beslut om i dag eller snarare i morgon. Jag tycker att det är djupt otillfredsställande när vi som sitter här i kammaren och våra kamrater i morgon vet att verksamheten inte kan bedrivas på de anslagsnivåer, inom de utgiftsramar som finns inom de närmaste åren. Därför rekommenderar jag också den socialdemokratiska gruppen att stödja reservationerna 3, 13 och När det gäller den första frågan konstaterar jag bara att en anslagskredit på 2 miljarder skall jämföras med den i budgetpropositionen redovisade budgetmarginalen på 3 miljarder. Det finns inte heller här någon praktisk möjlighet, som jag ser det, att kunna utnyttja anslagskrediten. Även om förslaget präglas av en god vilja, och inte alls av onda avsikter, kommer möjligheterna att faktiskt hantera de problem som uppstår under 1999 i praktiken inte att föreligga.
Fru talman! Vad gäller konsekvenserna av dagens beslut förutsätter jag att regeringen har minst lika gott omdöme som Henrik Landerholm när det gäller behovet av att återkomma till riksdagen.

Fru talman! Enligt kristdemokraterna har Försvarsbeslut 96 kraschlandat. Det finns ju inte någon balans mellan verksamhet och ekonomi, och det sade vi redan i våras. Det var redan då så att man inte kunde höja krigsdugligheten inom ett år på alla förband. Det är ett exempel när det gäller anpassningsrutiner. Men jag vill ta upp en annan sak. Menar inte Tone Tingsgård att det behövs en noggrann säkerhetspolitisk analys innan man företar en förändrad försvarsstruktur? Som det nu är kan vi se oss omkring, och utifrån det skall vi, utan att ha fattat beslut, genom budgettekniska åtgärder plötsligt skapa en osäker framtid för Försvarsmakten och dess personal.
Fru talman! Självfallet anser jag att det skall vara en noggrann säkerhetspolitisk bedömning. Den skall utföras av Försvarsberedningen i den kontrollstation som har aviserats innan man fattar beslut om en förändrad inriktning. Jag upprepar bara att jag förutsätter att det beslut som vi fattar i dag inte innebär någon ändrad inriktning.
Fru talman! Majoriteten har i det beslut som vi kommer att fatta om en stund sagt att man vill ha en utvärdering efter sex år av den förändrade budgettekniken, alltså anslagsförordningen. Jag skulle vilja fråga Tone Tingsgård: Är det rimligt att i dag medvetet besluta att binda upp en svensk regering för en utvärdering år 2002 inför det som infördes 1996? Vi kristdemokrater menar mycket tydligt i vår reservation att sanningen måste fram snarast möjligt, alltså nästa år. Men vilken regering vill ställas inför detta år 2002? Vi vet naturligtvis inte vilken regering som kommer att sitta då. Vi vet inte under vilken tid år 2002 som det här kommer att ske. Man säger medvetet att man år 2002 gör den här utvärderingen. Men då kanske det visar sig att det skall vara plus 2 miljarder eller minus 2 miljarder, eller vad det nu är.
Fru talman! Det handlar kanske inte så mycket om att binda upp en regering eller inte som om intresset att verkligen följa upp vad det är som händer. Problemet, tror jag, är inte så mycket själva anslagsförordningen i sig, som vi har pratat så mycket om, utan helt enkelt de långa tiderna i materielplaneringen. De har faktiskt varit en orsak till problem även tidigare.

Fru talman! Utskottet har i sitt betänkande givit regeringen både ris och ros. Och det är ju positivt med rosor. Jag är dock medveten om att redovisningarna i flera avseenden är bristfälliga när det gäller t.ex. Vi anser emellertid att vi har gått i rätt riktning och att det har givits ökad insikt för oss själva och även för riksdagen i dessa frågeställningar med årets budgetproposition. Jag har för avsikt att fortsätta dialogen med utskottet i alla de här frågorna, och jag hoppas att vi skall hitta former för att rätta till bristerna. Jag kommer att arbeta med det. Debatten om försvaret förs numera kanske mer intensivt än på länge. Jag vill därför i mitt anförande i dag ta upp och visa på att det är förändringens tid vi befinner oss i. Det är att slå an en ton. Jag vill också redovisa arbetet som är i full gång med den stora omstruktureringen och ominriktningen av totalförsvaret. Dessutom vill jag än en gång ange bevekelsegrunderna för det internationella samarbetet och regeringens bestämda nej till att forma framtidens försvar med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Fru talman! Efter kalla krigets slut och Berlinmurens fall har två försvarsbeslut fattats i vår riksdag, Båda dessa beslut har utgått från det radikalt förändrade säkerhetspolitiska läget i vår omvärld. I båda besluten har man också tagit hänsyn till och intecknat de s.k. vinsterna av den dramatiska avspänningen - men bara delvis. Det militära försvarets organisation har dragits ned och materielbeställningarna inriktats mot ett mer anpassningsbart och flexibelt försvar. Det försvar vi har kvar är mindre och vassare men bygger trots detta på uppgiften att kunna avvisa och bekämpa ett storskaligt invasionshot. Ett sådant invasionshot föreligger inte mot vårt land under överskådlig framtid. Detta leder oundgängligen till omstruktureringar och förändringar. Det har den parlamentariska Försvarsberedningen, som ju har till uppgift att följa och analysera den säkerhetspolitiska utvecklingen och lämna underlag till regeringens bedömning, kommit fram till i sitt delbetänkande i våras. Därför är jag övertygad om att vi måste göra stora förändringar i försvaret som också kan innebära att vi satsar mindre pengar. Det euroatlantiska samarbetet utvecklas och fördjupas och omfattar i allt högre grad alla länder i Europa, även Ryssland. Därmed skapas förbättrade förutsättningar att hantera många av de lokala och regionala konflikter som likväl kvarstår i delar av Europa och vår närhet. De gemensamma insatserna på Balkan fortsätter och omfattar nu även Kosovo, men några snara lösningar på problemen i regionen står inte att skönja. Säkerhetssamarbetet främjar säkerheten i Europa och därmed också Sverige. Det ställer anspråk på Sverige att ta sin del av ansvaret och aktivt delta på olika sätt. Hotet från hela eller delar av nationer kvarstår dock. Nationer, enskilda aktörer eller grupper kan tillfoga vårt land skada och förödelse. De kan utöva nya och annorlunda hot mot Sverige. Risken för krig mellan länder i Europa minskar, men komplicerade hotbilder kan på nytt leda till att det militära säkerhetstänkandet ställs i främsta rummet. Jag har sagt det tidigare, men det tål att upprepas: De som sätter sin tilltro till att den eviga freden infunnit sig riskerar att begå ett oförlåtligt och oreparabelt misstag, för trots gynnsammare säkerhetspolitisk utveckling behöver vi ett starkt totalförsvar. Vi skall även i framtiden kunna hävda vår territoriella integritet. Vi skall kunna fortsätta att bygga på en kollektiv säkerhet och därmed skapa förutsättningar för vår alliansfria hållning. Vi skall genom att öka vår förmåga att medverka i internationella fredsfrämjande insatser bidra till den säkerhet som vårt eget land är beroende av. Svenskt försvar kan dock inte enbart bygga på viktiga internationella insatser. För att kunna utföra dessa uppgifter krävs god militär utbildning, högteknologisk materiel, moderna ledningsstrukturer som måste ha sin grund i ett starkt och modernt nationellt försvar. Fru talman! Totalförsvarsbeslutet 1996 är i dag ett beslut som i avgörande delar är inaktuellt. Vad anledningen är kan givetvis diskuteras i all oändlighet. Jag har inte för avsikt att fördjupa mig i detta utan kan endast konstatera att 1996 års beslut inte fullt ut kunnat inteckna vinsterna av det gynnsamma säkerhetspolitiska läget. Försvarsmaktens inplanerade verksamhet har inte rymts inom de ekonomiska ramarna. Därför kommer den förestående kontrollstationen att bli långt vidare än vad som förutsågs i 1996 års beslut. Vad vi sedan kallar beslutet är av mindre betydelse. Vi har nu framför oss ett svårt men nödvändigt arbete för att forma det svenska försvaret som vi vill att det skall se ut när vi äntrar ett nytt årtusende. Det arbetet pågår i Försvarsberedningen med alla riksdagspartier representerade. Kontrollstationen är ett avgörande steg i arbetet. Besluten vi fattar i den kommer att ligga till grund för ett fortsatt energiskt utredningsarbete. Jag ser framför mig att processen kommer att ske stegvis för att i slutändan resultera i en ny inriktning av det svenska försvaret. Låt oss kalla det för ett nytt försvarsbeslut. Vi har sedan decennier tillbaka fattat femåriga försvarsbeslut, men i en värld som ständigt är i förändring politiskt och ekonomiskt verkar det rimligt med en kortare beslutsperiod, som kompletteras med alternativa målbilder på cirka tio års sikt. Det är dags att fullt ut inteckna det kalla krigets slut och det faktum att vi inte längre har ett invasionshot hängande över oss. Men vi skall också ta hänsyn till det faktum att ett väpnat angrepp kan uppstå i andra former. Jag kan i dag se framför mig att vi inom det militära försvaret måste utgå från en kärna av förband, som utgör basen för att lösa de försvarsuppgifter som vi anser vara prioriterade med hänsyn till det säkerhetspolitiska läget. Det måste innehålla kvalificerade förband, där vi kan upprätthålla vår territoriella integritet och lösa våra internationella åtaganden. Därutöver krävs det en organisation som i takt med en militär utveckling i närområdet kan utvecklas i ett medellångt perspektiv, cirka fem år. Fru talman! Ett viktigt element i tillskapandet av en ny ordning i hela försvaret är hur vi skall tillämpa totalförsvarsplikten. Som kammaren är väl medveten om arbetar nu en parlamentarisk pliktutredning med ett stort antal frågeställningar på agendan. Min bestämda uppfattning är att vi i kontrollstationen måste ta ställning till en principiell inriktning av bl.a. pliktens omfattning. Jag uppfattar att den inriktningen delas av samtliga partier i Försvarsberedningen, om än från olika utgångspunkter. Det är viktigt att förtroendet för plikten stärks och att en stabil grund skapas. För det krävs en långsiktig inriktning och en bred parlamentarisk majoritet. Fru talman! I den senaste tidens debatt kring anslagsförordningen är min uppfattning att övergången skall vara verksamhetsmässigt och finansiellt neutral för Försvarsmakten. Det är också inriktningen i regeringens budgetproposition. Regeringens avsikt i propositionen var att hantera de kommande årens effekter av anslagsförordningen med hjälp av det ekonomiadministrativa systemet. År 2002 skulle en utvärdering som slutligt kan hantera omläggningen göras. Att denna metod inte accepterades av vår samarbetspartner Centerpartiet och ett flertal andra hyser jag respekt för. Jag står bakom regeringens budgetproposition och det samarbete som regeringen har med Vänsterpartiet och Miljöpartiet kring fem klart deklarerade områden: ekonomi, sysselsättning, rättvisa, jämställdhet och miljö. Nu har försvarsutskottet lagt fram sitt betänkande, och riksdagens beslut kommer.

Vi har en ekonomiskt kärv situation, som kräver en hårdhänt process och som måste leda fram till en lista med materielprojekt som skall betraktas som meningsfulla att fortsätta med. Den bedömningen skall göras med inriktning på att vi skall släppa taget om invasionsförsvaret. Att vi släpper det måste återspeglas i vilken sorts materiel vi anskaffar samt volymen av den. Fru talman! Avslutningsvis vill jag beröra det parlamentariska läge som råder efter höstens val. Valresultatet lade grund för en socialdemokratisk minoritetsregering, som skall kunna arbeta med stöd från såväl vänster som höger. Jag står till hundra procent bakom regeringens samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet inom de fem områden som handlar om ekonomi och rättvisa. Försvars och säkerhetspolitiken omfattas inte av regeringens uppgörelse med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. På detta område kvarstår regeringens avsikt att finna majoritet med de icke-socialistiska partierna och att upprätthålla och fatta blocköverskridande överenskommelser. Ett samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet på detta område skulle, som jag befarar, komma att innebära en minskad realistisk och förnuftig förändringsvilja. Jag har fört flera fruktgivande samtal med representanter för de icke-socialistiska partierna i Försvarsberedningen. Det är min avsikt och vilja att dessa samtal skall fortsätta. Med dessa ord, fru talman, vill jag tacka utskottet för dess noggranna och viktiga arbete och framföra min förhoppning att den fortsatta försvarsdebatten, både i riksdagens kammare och utskott och utanför riksdagen, även fortsatt blir konstruktiv.

Fru talman! Låt mig till försvarsministerns anförande göra en bemärkning och en mera allvarlig invändning. Bemärkningen handlar om invasionsförsvaret. För att komplettera verklighetsbilden började denna inteckning redan i slutet av 80-talet då vi avskaffade kustinvasionen som s.k. styrande angreppsfall. I 92 års försvarsbeslut skulle vi inte längre kunna försvara oss i mer än en invasionsriktning. Sedan var det den mer än ettåriga förberedelsetiden 1993 och den mer i framtiden avlägsna avsikten att kunna försvara oss mot en gammeldags storskalig invasion i försvarsbesluten 1995 och 1996. Så gräsligt mycket kvar att inteckna finns inte i det hänseendet. Däremot tror jag inte att det finns något parti i denna kammare som är motståndare till att skapa ett modernt och allsidigt försvar med moderna och allsidiga militära medel som kan klara en mängd olika utmaningar. Även invasionsförsvaret skall i en mer avlägsen framtid långsiktigt vara dimensionerad för det vi bestämmer oss för i dag. Min mer allvarliga invändning gäller anslagsförordningen. Jag tolkar försvarsministerns redovisning i dag - tack för den - som ett konstaterande att materielförsörjningen i Försvarsmakten de facto har kraschlandat. Ett beställningsstopp kombinerat med en total omprioritering av redan beställt materiel under 1999 skulle kunna vara välavvägt om det hade skett i avsevärt bättre tid, då möjligheten att avbeställa en del materiel som vi inte ser något behov av i framtiden de facto fanns. I dag ifrågasätter jag mycket kraftigt om det finns några ekonomiska möjligheter att de facto avbeställa materiel 14 dagar före det år under vilket leveranserna skall ske. Jag anser att det här är oerhört allvarligt och innebär stora risker för det internationella samarbete som försvarsministern själv har gått i bräschen för, men också - och det är särskilt viktigt att poängtera - för vår långsiktiga försvarsindustriella kompetens. Jag är rädd för - och det har diskussionen i dag visat mig - att den kortsiktiga anslagskredit som försvarsutskottets majoritets förslag innebär inte alls räcker för att hantera problemen. Även det skulle jag vilja ha försvarsministerns kommentar till.
Jag vill erinra ledamöterna om att taletiden för replik är två minuter. Jag är tacksam om det respekteras framöver.
Fru talman! Jag tror att det är riktigt att det har varit en politisk vilja att dimensionera ned invasionsförsvaret under lång tid. Men nog finner vi att för framför allt materielförsörjningen har invasionsförsvarscenariot dominerat. Jag anser därför att det är riktigt både löpande och i samband med Försvarsberedningens kommande betänkande att ta ett betydligt tydligare tag i tillförseln av materiel. Vi står ändå i den säregna situationen - som överbefälhavaren med rätta pekade på - att vi i dag har sannolikt ett av Europas modernaste försvar teknologiskt sett. Men nog är det i betydande utsträckning riktat till ett antiinvasionsförsvar. Jag avser att till det yttersta anstränga min förmåga för att genomföra den prioriteringsordning som riksdagens utskott har angivit i sitt betänkande, så att vi kan göra precis den prioritering som i dagens läge är den riktiga. Jag anstränger mig.
Fru talman! Jag vill anknyta till den fråga försvarsministern svarade på vid dagens frågestund. Jag tolkade försvarsministerns tydliga stöd för överbefälhavaren som en stark markering av en stor förståelse för den argumentation som militärledningen har framfört i sitt brev till de anställda. Det är gott och väl, och ingen tvivlar på försvarsministerns goda avsikter. Vad vi däremot tvivlar på, också efter denna höst, är möjligheterna att de facto leverera allt det goda som försvarsministern talar väl om. Hur menar försvarsministern att verksamhetsneutralitet, som har varit det centrala i riksdagsbesluten såväl 1996 som 1998, skall kunna bli en realitet om de medel som skall bekosta denna neutralitet inte tillförs förrän i efterhand? En mängd av de internationella samarbetsprojekt som försvarsministern talat sig varm för, en mängd av de försvarsindustriella kompetenser som är de centrala för oss att behålla även i framtiden, försvinner de facto under denna tid som Försvarsmakten väntar på efterhandskompensationen. Jag vill gärna veta hur försvarsministern har för avsikt att lösa detta.
Fru talman! En intressant bemärkning är att i det budgetår som strax går mot sitt slut ser vi, åtminstone icke ännu, att Försvarsmakten skulle ha träffats av en otillräcklig kompensation för övergången till full användning av anslagsförordningen. Jag vill ändå fästa uppmärksamheten vid att vi har diskuterat den problemställning som bygger på hypoteser framåt. Det är därför jag har pekat på att det finns många debattinlägg som antar vad som skall hända. Jag kommer att göra vad jag kan för att se till att vi med de handlingsmarginaler vi har träffa rätt på materielsidan. Det pågår ett intensivt arbete, och jag tror att det går att få en ganska stor förståelse för att det är viktigt att prioritera Försvarsmaktens verksamhet i dag. Inom den sektor som har att göra med materiel gäller det att så noggrant som möjligt ta vara på varje frihetsutrymme för att följa den prioritetsordning som utskottet värdefullt anger till regeringens vägledning.
Fru talman! Jag lyssnade i dag på riksdagens frågestund kl. 14. Jag blev lite betänksam. Jag skulle gärna vilja att försvarsministern förtydligade vilka överenskommelser som regeringen har med Vänstern och Miljöpartiet. Jag skulle vilja att ministern är mycket tydlig. Finns det några garantier för att eventuella överenskommelser inte kullkastas av att olika statsråd har blivit uppmuntrade av försvarsskrotarpartierna Vänstern och Miljöpartiet? Jag sade i mitt anförande att vi står inför en process med nytt försvarsbeslut. Det gäller att ha fast mark under fötterna, statsrådet.
Fru talman! Jag kan läsa ur det pressmeddelande som gick ut den 5 oktober, undertecknat av Göran Persson, Gudrun Schyman och Birger Schlaug. I den har de skrivit under följande paragraf: Partierna är medvetna om att tidigare ingångna långsiktiga överenskommelser mellan regeringen och andra partier - såsom pensionsreformen, energiöverenskommelsen, försvarsöverenskommelsen och beslutet om Riksbankens ställning - ligger fast och inte berörs av detta samarbete. En snarlik formulering finns införd i finansplanen. Det är utgångspunkterna för regeringens arbete på t.ex. det området. Jag ser att vi inom Försvarsberedningen skall kunna gå vidare med det samarbete som har funnits mellan socialdemokratiska regeringen förra mandatperioden och Centerpartiet och andra ickesocialistiska partier. Går man igenom förloppet kring försvarsbeslutet 1996 ser man att det fanns vissa skillnader, men de var inte jättestora. Jag har också noterat vad försvarsutskottets nye ordförande Henrik Landerholm successivt har sagt under det gångna året kring vad 1996 års försvarsbeslut handlade om. Han har gett en hel del kritiska, men kanske även självkritiska, iakttagelser.

Fru talman! Det har varit ytterst pinsamt att följa den här diskussionen, om manöverkrig, undanmanöverkrig m.m. Vi kristdemokrater vill få fram sanningen, och därför har vi markerat i vår reservation att det bör avsättas tillräckliga resurser snarast möjligt för att granska, utvärdera och stämma av köpkraftseffekterna. Försvarsmakten planerar naturligtvis utifrån de beslut som riksdag och regering fattar. Min enkla fråga till statsrådet är: Varför vill inte regeringen lösa ut de här effekterna förrän år 2002? Om t.ex. Försvarsmakten är överkompenserad, som det görs gällande här och där, borde väl regeringen vara mycket angelägen om att få reda på det. Vad har försvarsministern för försvar för att inte reda ut den frågan?
Fru talman! Det är klart att det är två ekonomiska beslutssystem som har kommit i kollision med varandra. Det är ett försvarsekonomiskt beslutssystem, som är femårigt, dessutom med vissa mycket speciella inflationskompensationssystem, osv. Det är också det ekonomiska system som vi har gått in i genom att vi följer och tillämpar Europeiska unionens stabilitets och tillväxtpakt, som också har sin grund i konvergensprogrammet. Där är det fundamentala syftet att åstadkomma långvarigt låg inflation genom att dra ned på budgetunderskotten och inflationsförväntningarna. Det är klart att här finns en konflikt. I något av inläggen tidigare tog man upp budgeteringsmarginalen, riksdagens utgiftstak osv. Det är inte någonting att glida undan, att här har vi en genuin ekonomiskpolitisk konflikt. Jag anser att de prognoser som vi har presenterat, i finansplanen och andra dokument, som också Konjunkturinstitutet står för, visar att det budgetärt sett finns realistiska möjligheter att lösa ut eventuella plus och minus just efter det att år 2001, dvs. sista året av den femåriga försvarsperioden, har gått till ända.

Fru talman! Jag vill uttrycka min uppskattning över det klargörande som jag tolkar försvarsministerns inlägg som, dvs. att han står fast vid regeringens verklighetsbeskrivning och inte överbefälhavarens verklighetsbeskrivning. Jag vill också uttrycka uppskattning över det försvarsministern sade om att söka en uppgörelse med icke-socialistiska partier, för en förnuftig och nödvändig förnyelse av försvarspolitiken. Men det gäller att gå varligt fram där. Söker man en uppgörelse med icke-socialistiska Moderaterna är det svårare att få en förnyelse än om man söker en uppgörelse med ickesocialistiska Miljöpartiet, där jag ser en större samsyn med den politik som uttryckts av försvarsministern. Jag noterade också att försvarsministern anser att vi har Europas modernaste försvar. Vad avser krigsmateriel är det nog sant. Det understryker det orealistiska i att fullfölja vapenbeställningar för 90 miljarder, och det understryker den förnuftiga slutsats som regeringen tycks ha dragit, nämligen att införa ett omedelbart beställningsstopp för materiel.
Fru talman! Det är klart att Miljöpartiet kanske kan klassificera sig som icke-socialistiskt. När det gäller försvars och säkerhetspolitiken är det emellertid en annan konfliktdimension som gör sig gällande. Det är det som Miljöpartiet tydligt fastlägger i sitt program: "Vi förespråkar en gradvis övergång från militära till civila delar i samhället för att minska det ekonomiska beroendet, värna om människor och miljö, minska sårbarheten och öka självtilliten. Vi strävar efter total militär avrustning och att försvaret på sikt ska bli helt civilt." Det är en idéståndpunkt som Miljöpartiet har. Det är den som gör att det icke är möjligt att ha ett samarbete av den art som föresvävar företrädare för Miljöpartiet. Det finns också i Miljöpartiets hållning ett förkastande inte bara av vårt medlemskap i Europeiska unionen utan också av samarbetsmönstren i Europa kring försvarsmateriel - ja, t.o.m. att vi över huvud varken skall importera eller exportera försvarsmateriel. Den grundvalen är syftet med Miljöpartiets politik. Det är på den grundvalen icke möjligt att ha ett samarbete. Jag kan säga att det finns all anledning att ha förtroendefulla diskussioner i Försvarsberedningen. Det finns anledning att i riksdagens utskott och här i kammaren kunna möta varandra i diskussioner om framtiden - javisst! - och om det totala försvarets inriktning osv. Men det går icke att gå under det som är den långsiktiga strävan i Miljöpartiets politik, och som på den här punkten, säkerhetspolitik och försvarspolitik, för oss är en omöjlig utgångspunkt.
Fru talman! Det är viktigt att få klargöra för försvarsministern att Miljöpartiets långsiktiga mål är identiskt med det socialdemokratiska partiets långsiktiga mål. Målet om en allmän och total militär avrustning är faktiskt FN:s mål, som Sverige ställt sig bakom och som samtliga sju partier i Sveriges riksdag står bakom. Därvidlag råder det ingen skillnad. Vårt mål att avveckla den svenska vapenexporten är också någonting som står i samklang både med den av riksdagen antagna lagen om förbud mot vapenexport och med de restriktiva riktlinjer som möjliggör att bevilja undantag från den förbudslagen. Den står också det socialdemokratiska partiet bakom. Tittar man på delar av det socialdemokratiska partiet hittar man identiska formuleringar med dem som finns i Miljöpartiets program. Målet för SSU:s försvarspolitik är att helt nedrusta det militära försvaret. I det socialdemokratiska kvinnoförbundets program står det: Vi arbetar för omvandling av militära resurser till civila. Jag har svårt att se hur man kan ta målen för Miljöpartiets långsiktiga försvarspolitik till intäkt för att samarbete skulle vara svårt, när det socialdemokratiska partiet i stor utsträckning delar dessa långsiktiga mål och har ställt sig bakom dem i riksdagen, och när vissa delar av partiet har dem inskrivna i sina program.
Fru talman! Det finns två skänklar i säkerhetspolitiken. En skänkel är strävan efter avspänning. Den bejakar vi - det gör många. Den leder till att vi ständigt strävar efter att minska krigsriskerna och minska närheten att använda militära resurser i konflikter. Men världsordningen är icke sådan. Hur är det i Jugoslavien? Hur är det vid gränserna kring f.d. Sovjetunionen, dagens Ryssland? Vad händer om stormakter dras in i lokala eller regionala konflikter? Då finns det en annan skänkel, och det är avskräckning. Den har ett militärt element och ett civilt element. Den ser inte ni. Ni ser bara den första skänkeln. Det gör att samarbetsmöjligheterna inte finns på ett övergripande sätt.

Fru talman! Försvarsministern gick in på många saker i sitt anförande som jag tycker var utomordentligt bra. Jag tycker också att det andas en insikt om att vi måste ha ett nytt försvarsbeslut. Där delar vi uppfattning. Vi delar också uppfattningen att detta försvarsbeslut måste innehålla andra element än det nuvarande. Det är bra. När så försvarsministern citerade ur den uppgörelse som vi tre partier har, var det detta att försvarsbeslutet är det beslut från 1996 som Socialdemokraterna har med Centern. Den nya inriktningen på ett nytt försvarsbeslut kommer att innebära att vi får börja på en ny diskussion. Där tycker jag faktiskt att det är viktigt att t.ex. Vänsterpartiet är med. Jag kan alltså i princip ställa mig bakom det som Björn von Sydow sade från talarstolen. Vi ingår i Försvarsberedningen. Vi ingår i Pliktutredningen. Jag tror inte att det har varit några stora vare sig slagsmål eller kontroverser i dessa diskussioner. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi har en bred diskussion om försvarspolitiken. Det kan hända att vi inte blir överens i alla stycken, men jag tror att det är väldigt viktigt att vi är med och diskuterar både säkerhetspolitik och försvarspolitik framgent. Jag kände att det fanns ett jättegap mellan vad Henrik Landerholm sade och vad försvarsministern sade. Där känner jag verkligen att det är en klyfta. Den känner jag inte mellan Vänsterpartiets inställning och det försvarsministern anförde för en stund sedan.
Fru talman! Jag vill säga att jag själv har varit i Försvarsberedningen och diskuterat och att jag mycket gärna gör det. Jag sätter värde på att alla riksdagens partier deltar där. Mina inlägg syftar icke till att förhindra en diskussion. Man tar intryck av varandra, man får höra föredragningar om den militärpolitiska utvecklingen och sedan diskuterar man. Det är inte frågan om någon sådan inställning. Jag vill nämna två ting. Det ena är att försvarsuppgörelsen med Centerpartiet och Socialdemokraterna står fast, ehuru vi icke har majoritet nog i Sveriges riksdag efter det att väljarna har sagt sitt. Jag vill också citera ur finansplanens inledning. Det är några inledande ord, ungefär som dem som jag läste när det gällde partiledaruppgörelsen. Det finns också en annan formulering: "Samarbetet berör fem områden - ekonomi, sysselsättning, rättvisa, jämställdhet och miljö - och innefattar både konkreta förslag och åtaganden för framtiden. Andra områden som t.ex. Europapolitiken och säkerhetspolitiken omfattas däremot inte av överenskommelsen". Sedan noteras ånyo att respekt skall visas för beslut som har fattats av andra partikonstellationer under föregående mandatperiod. Jag vill alltså säga att vi i högsta grad skall ha en fri diskussion och en modern försvarsdebatt. Men inriktningen är att det måste finnas ett samband mellan avspänningssträvanden i vår säkerhetspolitik, integrationssträvanden t.ex. i vår Europapolitik och avskräckning för att stötta vår alliansfria linje.
Fru talman! Det enda vi kan vara överens om är naturligtvis att världen förändras. Det vi ser i dag är att den förändras i positivt avseende när det gäller det militära hotet - när det gäller invasionshotet. Jag tror att det är oerhört viktigt att det blir en djup diskussion om detta och att vi penetrerar risker - att vi verkligen går på djupet i diskussionen om vilket försvar Sverige behöver, vilken inriktning det skall ha osv. Jag ser fram emot diskussioner kring detta. Jag upplever i denna debatt att det är andra tongångar i dag, som jag tycker är väldigt positiva.
Fru talman! Det är positiva utvecklingsförlopp. Det är det verkligen. Det är demokratins framväxande i de tidigare kommunistiska diktaturerna och det dominerande Sovjetväldet. Det är det som är grundvalen. Demokratins och den konstitutionella rättsordningens framväxt leder också till minskade sociala, ekonomiska och militära hot och konflikter. Ja, det är mycket positivt. Men vi är inte framme vid den stabilitet som t.ex. de nordiska länderna har, som gör att vi lever i förutsägbara relationer med varandra. Vi vet inte Rysslands väg. Vi vet inte andra länders väg, plågade som de har varit av årtionden av förtryck. Kommer människorna att klara att bära upp den demokratiska formen under de oerhörda utmaningarna? Låt oss inte gå förbi det militära elementet när det gäller våra insatser på det internationella planet. Allt det andra är utmärkt, men vad är det som har stabiliserat Bosnien? Än så länge är Kosovo icke stabiliserat. Vi har icke kunnat finna en politisk överenskommelse som gör det möjligt att förhindra militära eller paramilitära aktiviteter i dagens Kosovo. Då behöver vi kunna vara på plats med förband. Hur skall de utbildas? Hur skall officerarna kunna få sådan erfarenhet att de förmår leda förband? Då behövs det ett genomtänkt svenskt militärväsende, även om invasionsförsvaret, modell Ä, är överståndet. Vi måste tänka att vi är i teknologisk och ledningsmässig framkant. Vår lilla befolkning, med sin säkerhetspolitiska linje, behöver den framförhållningen.

Fru talman! Försvarsministern talade om en föränderlig värld. Många andra har också nämnt förnyelse och förändring inom försvars och säkerhetspolitiken. Det är alldeles självklart att så skall ske, men den skall naturligtvis vara kontrollerad. Dagens försvarsbeslut innebär, om det fullföljs, en okontrollerad avveckling av både försvar och försvarsindustri. För första gången har ett regeringsbärande parti i Sverige tillåtit extrema vänsterpartier få avgörande inflytande på det försvars och särkerhetspolitiska området. Socialdemokraterna har trots tidigare försäkringar att samarbetet med Vänstern och Miljöpartiet endast rör budgeten och inte t.ex. försvars och säkerhetspolitik visat att man givit just dessa partier möjlighet att utöva sin försvarsfientliga politik. Socialdemokraterna bär därmed ett stort ansvar för de allvarliga konsekvenser som blir följden av att inte kompensera Försvarsmakten enligt tidigare riksdagsbeslut. I utskottsbehandlingen ansträngde sig ett antal partier - inte minst socialdemokratiska ledamöter - för att finna en rimlig lösning. Den preliminära majoritetsöverenskommelsen om en avskrivning av lån i riksgälden fick stöd av Försvarsdepartementet, men som alla vet föll förslaget inte i god jord hos finansminister Åsbrink. Att det går så långt att finansministern tillåts ha vetorätt i försvarsutskottet och över riksdagen är i högsta grad anmärkningsvärt. Innan jag går vidare i vad som skett beträffande senare års försvarspolitik och konsekvenser av det beslut som skall fattas i dag vill jag klargöra att vi moderater är övertygade om att ett nytt försvarsbeslut måste till där förändringar och förnyelse av försvarsoch säkerhetspolitiken är nödvändigt. 1996 års försvarsbeslut innebar en sänkning av anslagsramen med 4 miljarder. Efter enbart några månader insåg Försvarsmakten att det inte fanns balans mellan ekonomi och verksamhet. Verksamhetsförändringar blev nödvändiga, och i dag har vi inte det försvar som vi beslutade om 1996. 14,6 miljarder av Försvarsmaktens pengar. Den kompensation som riksdagen förutsatte och beslutade om i två beslut har finansministern glömt. När man talar om att det inte går att kalkylera eller räkna fram förrän år 2002 måste man fundera på hur detta är möjligt. Det är klart att det är viljan som saknas. Man vill rulla det framför sig. Finns inte kompetensen i Finansdepartementet borde det vara möjligt att anlita någon annan för att klara av det. Det gjordes ytterligare en förändring som ökade försvarets fasta kostnader, även det för att förbättra statens finanser och klara konvergenskraven inför en eventuell EMU-anslutning. Värdet på mark, anläggningar och fastigheter skrevs upp och överfördes till Fortifikationsverket. Försvaret fick då betala hyror baserade på de nya, uppskrivna värdena. 1997, ökade fasta kostnader och utebliven kompensation för förändringen av anslagsförordningen får dramatiska konsekvenser för Försvarsmakten och försvarsindustrin, eftersom den påverkbara delen av den totala anslagsramen endast är 30 %. Fru talman! I betänkandet tas också ställning till verksamhetens omfattning och mål, styrning och uppföljning, inriktningen av Försvarsmaktens förmågor samt utveckling och investeringar. Det är viktiga ställningstaganden; problemet är att ekvationen mellan å ena sidan ekonomin och å andra sidan verksamheten inte går ihop. Den är orealistisk. Konsekvenserna har Försvarsmakten redovisat: totalstopp för försvarsmaterielbeställningar och ytterligare kraftiga neddragningar av antalet värnpliktiga. Detta leder i sin tur till andra negativa följdeffekter. Många anställda inom försvaret och industrin förlorar sina jobb. Krigsmaterielexporten kan påverkas, kanske t.o.m. exporten av JAS till Sydafrika. Samarbetsprojekten med andra europeiska nationer äventyras. Forskning och utveckling får inte möjlighet att fortsätta på samma sätt som tidigare. Rekryteringsbasen för de internationella insatserna räcker inte till med en halvering, och kanske mer än det, av markstridskrafterna. Det är destruktivt för alla anställda inom försvaret. Rekrytering av ny personal blir också väsentligt svårare med den instabilitet som präglar försvarspolitiken. Det är heller inte förtroendeingivande när försvarsministern ena dagen tvingas fatta beslut tillsammans med avvecklingspartier för att dagen efter deklarera att dessa är diskvalificerade för kommande beslut som gäller försvars och säkerhetspolitik. Vidare måste det återskapas ett förtroende mellan riksdag och regering och Försvarsmakten. De senaste veckornas turbulens i försvarsfrågan måste av både initierade och utomstående betraktas som en ovärdig handläggning av en viktig fråga i vår svenska riksdag. Fru talman! Jag står givetvis bakom alla de moderata reservationerna, men liksom Henrik Landerholm yrkar jag bifall endast till reservation 1.

Fru talman! Liksom Tone Tingsgård tycker jag att det har varit en mycket intressant upplevelse att komma till försvarsutskottet. Att komma från ett 20 årigt politiskt arbete inom den sociala infrastrukturen till dagens försvarsdebatt känns som ett jättelikt språng från verkligheten till de abstrakta höjdernas overklighet. Det finns dock vissa likheter mellan försvaret och den sociala infrastrukturen, främst då sjukvården som jag mest har jobbat med. Jag vill något beröra dessa likheter eftersom man kanske kan dra lärdomar av dem. Bägge sektorerna tar sikte på människors överlevnad och hälsa. De skall skydda oss mot farsoter och den vanmakt som vi kan känna inför katastrofer och död. I bägge fallen kan hoten vara svåra att identifiera. Nya, oväntade katastrofer kan plötsligt uppträda som kullkastar tidigare antaganden. Ett sådant exempel kan vara hiv/aidsepidemin, som oväntat och plötsligt utsatte vårt smittskyddsförsvar för utomordentligt svåra påfrestningar. Jag vill inte hårdra likheterna, men till viss del kan man se på försvaret som en del av den sociala infrastrukturen. Jag tror också omvänt att en stark social infrastruktur är en av de viktigaste beståndsdelarna i ett framgångsrikt totalförsvar. Vi kan se exempel på nära håll i t.ex. nuvarande Ryssland, som har nämnts flera gånger. Där håller den sociala infrastrukturen på att kollapsa. Människor får inte ut löner eller pensioner, och man orkar inte ens ta in skatter. Då ser man vad som händer. Därmed vill jag övergå till olikheterna. Jag tänker i första hand på den ekonomiska behandlingen av de här olika sektorerna, som knappast kan sägas vara rättvis. Under de senaste 15-20 åren har den sociala infrastrukturen, främst sjukvård och äldreomsorg, utsatts för stenhårda besparingskrav och tvingats genomföra hårdhänta strukturrationaliseringar. I kronor räknat har man tvingats spara in ett helt försvar - runt 40 miljarder kronor i nivåsänkning. Samtidigt har försvarsutgifterna i stort sett legat stilla de senaste Ser man till den personal som har tvingats lämna vården och omsorgen blir skillnaden i behandling än mer anmärkningsvärd. Medan tiotusentals anställda har fått lämna sina arbeten inom sjukvård och hemtjänst har vi nästan oförändrat antal anställda inom försvaret. I det perspektivet är det mycket märkligt att det skall vara så svårt att göra omstruktureringar och minska kostnaderna för försvaret. Varje gång ett besparingsförslag läggs fram utbryter ett ramaskri och kriget tycks nära. Med den erfarenhet jag har efter att på nära håll ha genomlidit flera års besparingar och nedskärningar inom vård och omsorg tycks det mig uppenbart att det finns utomordentligt goda möjligheter att göra rejäla och långsiktiga besparingar inom försvaret. Var och en kan se att materielsidan är överdimensionerad. Var och en kan se att vi har alltför många yrkesofficerare i anställning. Var och en kan se att den ekonomiska hushållningen kan förbättras. Nu är utgiftsramen fastlagd för kommande år, och kostnaderna kan endast marginellt påverkas åt ena eller andra hållet. Men inför den kommande debatten i vår om försvarets framtida inriktning är det absolut nödvändigt att se över formerna för hur en omstrukturering kan ske och hur en mindre kostym skall se ut. Fru talman! Med detta vill jag komma in på de frågor vi har att debattera den närmaste tiden. En utomordentligt intressant debattinledning gjordes i gårdagens DN av ministrarna von Sydow och Rosengren. Artikeln innehåller både utropstecken och frågetecken, som jag här kort vill kommentera. Jag tycker dock att den var en utomordentligt bra början på den debatt som vi ändå är tvungna att ha. Jag skall först bara kort peka på tolv utropstecken som jag vill instämma i. - Den pågående bantningen av försvaret leder med nödvändighet till att den svenska försvarsindustrin måste bli mindre. - Ja. Bra. Alldeles utmärkt. Svenskt totalförsvar står inför den största omstruktureringen och ominriktningen i modern tid. - Ja, det tror jag också är riktigt. Kris och kaos kan skapa möjligheten. - Det storskaliga invasionsförsvaret är inte aktuellt. Vi måste ändra på det! - Ja, självfallet. Man måste släppa det gamla beprövade, ofta trygga, och ge sig in i något nytt, modernt och okänt. - Ja, det är detta det handlar om, såsom vi också har hört tidigare från andra talare. - Vi värnar den svenska säkerhetspolitiska hållningen - alliansfriheten - och värnar ett starkt och modernt försvar. Ja, det kan vi stryka under också från vår sida. - Genom att öka vår förmåga att medverka i internationella fredsfrämjande insatser bidrar vi till den säkerhet som vårt eget land är beroende av. - Ja, den tanken har vi också. Vi tror att det är en riktig analys. Vi måste och skall kunna förlita oss på vår egen förmåga och kompetens. - Ja, det är också en viktig slutsats. - Försvarsmaktens behov av materiel kommer att inriktas mot mer tekniskt avancerad materiel och bort från stora kvantiteter och utdragna serieproduktioner. - Ja, självfallet. Det har varit en stor brist tidigare. Det systemet måste ändras. Vi skall därför i ökad utsträckning hos industrin och andra köpa utveckling och forskning, med det uttalade beskedet att allt inte når produktion. - Ja, det är ett bra exempel på nytänkande. Det kan också gå att ta fram prototyper. Framför allt med dagens teknik kan vi snabbt ställa om till nya versioner. - Bantningen av det militära försvarets storlek leder med nödvändighet till att färre människor kommer att arbeta inom den svenska försvarsindustrin. Ja, det är också riktigt. Jag tror att vi måste inse det. Vi kan inte i fortsättningen lova att alla skall få samma säkra, trygga jobb som de tidigare haft genom alla tider. Där riksdag och regering är direkt ansvariga för att sysselsättningen minskar och där det är regionalpolitiskt motiverat, där skall staten också genomföra särskilt stora kraftansträngningar för att stödja en positiv regional utveckling och en övergång till nya näringar. - Det tycker jag också är riktigt. - Med en kraftsamling av lokala, regionala och nationella insatser är förutsättningarna goda att lyckas. Ja, vi tror det också från Vänsterpartiets sida. Vi tycker att detta är ett alldeles utmärkt diskussionsunderlag. För vår del ser vi inga svårigheter att ställa upp och samarbeta kring det. Det ligger i linje med våra intentioner. Däremot kanske vissa av de här punkterna kan vara svåra att smälta för andra. Men för vår del är det inga problem. Vi ser fram emot den debatt vi har framför oss inför kontrollstationen. Tack!

Fru talman! Diskussionen har gått fram och tillbaka när det gäller hur vårt försvar skall utformas och hur mycket det får ta av våra gemensamma resurser nu och inför framtiden. Vem som har rätt eller fel i påståenden om medel som tagits i beslag eller redan förbrukats i anslutning till det år 1996 ändrade sättet för Försvarsmakten att anslagsavräkna utgifterna för försvarsmateriel samt för finansiering av förskottsbetalningar till försvarsindustrin har inte i alla svängar varit enkelt att följa. Beskyllningar har gått åt alla håll när det gäller miljarder hit eller dit. Men en sak står i alla fall fast, i samband med att riksdagen 1996 behandlade förslaget till nyordning för anslagsavräkning och förskottsfinansiering, förutsatte riksdagen att systemomläggningen skulle vara verksamhetsneutral och inte leda till förändrad köpkraft för Försvarsmakten. Fru talman! Detta är ett fastställt och gällande riksdagsbeslut och såvitt jag vet inte formellt uppbrutet. För den som är ny i försvarsutskottet har det varit en förvånande, svår och näst intill oåtkomlig debatt om vad som varit sant eller osant i beskyllningar och påståenden. Till slut har jag ändå fått en bild som jag tror stämmer med verkligheten. Fru talman! Hela försvarsutskottet var vid det sammanträde som skulle föregå den slutliga justeringen av det betänkande vi diskuterar i dag helt enigt om vad som skulle stå i betänkandet, vad som skulle bli utskottets slutliga skrivningar. I alla fall var det ingen som protesterade. Vi tyckte alla, såvitt jag kan förstå, att vi hade fått mycket bra och politiskt/diplomatiskt goda skrivningar. Representanterna från Försvarsdepartementet som besökt utskottet hade vid ett tidigare sammanträde helt accepterat utskottets förslag till dessa skrivningar. Men sedan hände något. Helt plötsligt började debatten, som grundade sig på utskottets ställningstaganden, att föras utanför utskottet av personer som inte finns med i utskottet. Min förundran var stor och ställde tidigare begrepp om försiktighet med ännu ej beslutat material helt åt sidan. Vad jag kan förstå begär inte ÖB, fru talman, mer medel till försvaret. Men, enkelt uttryckt, det han begär är att de medel som staten i och med budgetomläggningen i en för stor pott, 7,1 miljarder, överfört till sig själv skall föras tillbaka till Försvarsmakten, så att ÖB kan betala de räkningar på beställda varor som riksdagen varit med om att fatta beslut om skall införskaffas. För mig handlar det om vanlig hederlighet att betala för det man köpt eller beställt och att ord och löften skall gälla. Sedan kan man naturligtvis diskutera hur försvaret skall se ut inför morgondagen och med tanke på den situation som vår omvärld och vi själva befinner oss i i dag. Som många andra tror jag att det behövs ett helt nytt tänkande när det gäller försvarsfrågan. Utvecklingen går ju oerhört snabbt på t.ex. teknikens område. Det som är modernt i dag är helt omodernt i morgon. Personligen tror jag att vi står inför en försvarsrevolution, med ett helt nytt tänkande. Morgondagens krig, som vi naturligtvis hoppas att vi skall slippa, kommer förmodligen att drabba civilbefolkningen mer än de försvarande soldaterna. Balkan är ju det skrämmande exemplet. Som jag ser det är det därför oerhört viktigt att landets försvar riktas in mot försvar av människors liv och rättigheter. Då handlar det inte bara om skyddsrum, utan om en organisation med redskap och materiel som kanske är ännu mer terränggående, minröjande, direkt beskyddande än vad jag kan förstå att dagens försvar är inriktat mot. Fru talman! Jag har besökt Bosnien många gånger. Första gången var vid den tidpunkt, december Jag har mött och diskuterat med representanter för olika civila grupper som bildades i Bosnien under kriget. De hade ett samlande mål, överlevnad för sin familj, samhället och sig själva.

Jag har många exempel och många vittnesmål. För precis en vecka sedan besökte jag ett flyktingläger i Sarajevo för kosovoalbaner. De 800 människor som levde i detta läger under fruktansvärda förhållanden var alla en del av den civilbefolkning som fått ta emot ett krigs konsekvenser direkt på plats. Det är svårt att säga om de är offer för en krigsform som vi kan frukta att ett eventuellt kommande krig kan utsätta civilbefolkningen för, eller om de är offer för en form av krig som är medeltida eller ännu äldre. Vårt samhälle är skört, mycket skört, speciellt med tanke på att vi gjort oss så beroende av all elektronik och elektricitet. Vi vet inte var ett eventuellt framtida krig kommer att föras. Om det kommer att föras utanför eller innanför vårt lands gränser, det vet vi inte. Gränser mellan länder suddas ut och länderna kommer närmare varandra. Det är därför inte säkert att vi i framtiden behöver all den materiella utrustning som vi har, utan vi måste kanske ha ett försvar som är uppbyggt, inte för att föra krig i bestämda arméformationer eller vad det kan vara vid fastställda tillkämpade frontlinjer, utan ett mer direkt försvar av det civila samhällets funktioner och individuella medborgare. Fru talman! Jag är av den uppfattningen att man måste försvara sitt land, att man måste ha ett försvar. Men jag är inte övertygad om att det försvaret skall se ut som det försvar vi i dag här försvarar. Jag anser att den kontrollstation som aviseras 1999 har en stor betydelse för och också måste ge vissa uppfattningar om hur försvarets resurser skall tas tillvara på bästa sätt. Försvarsmakten måste ha en stabil ekonomisk grund för sin långsiktiga verksamhetsplanering. Och i den planeringen måste civilförsvaret ha en mycket central roll. Fru talman! Sammanfattningsvis ändras snabbt situation och hotbild i omvärlden. Internationella anfallskrig byts ut och/eller kompletteras med sabotage och strider mellan grupper i det egna landet. Vi kristdemokrater anser att flexibiliteten i totalförsvarets organisation och beredskap måste öka så att behövliga insatser kan sättas in så snabbt som möjligt. Totalförsvaret genomgår och måste genomgå en fortlöpande omorganisation och ändrad inriktning av sin verksamhet. Kristdemokraterna anser att detta även måste inkludera civilförsvaret och dess uppgifter. Satsningar måste göras på det civila försvarsområdet för att motverka samhällets sårbarhet både i freds och krigstid. Vi kristdemokrater förutsätter att det civila försvaret och dess integrerade roll och status får en central belysning i det nya försvarsbeslut som behöver komma snarast. Fru talman! När det gäller den internationella samverkan och de fredsbevarande insatserna anser vi kristdemokrater att det är av klart svenskt intresse att förmågan till internationell samverkan utvecklas såväl genom teknisk anpassning och samövningar som utbildningsmässigt. Genom att delta i fredsfrämjande och humanitära insatser ökar svensk utrikes och säkerhetspolitiks trovärdighet. Det väcker respekt för det svenska försvarets förmåga och Sveriges fredsvilja. Fru talman! Det finns en hel del att göra på försvarsområdet. Det har jag förstått under de två månader som jag har fått vara med i försvarsutskottet. Och det finns en hel del att göra under denna mandatperiod och säkert också när den är slut. Jag ställer mig bakom de reservationer som bär kristdemokraternas partibeteckning, men jag yrkar bifall till reservation 1. Tack.

Fru talman! Jag har som ny ordinarie ledamot av försvarsutskottet självklart inte deltagit i de inre förhandlingar och de turer som pågått kring det beslut som vi i morgon bitti skall fatta om det svenska försvaret. Jag menar spelet bakom de s.k. kulisserna. Men jag måste säga att det var en spännande thriller, för att tala i termer av en bok med mord och annat elände som ingredienser. Det har varit svårt att hänga med i vem som varit och är boven i detta drama, även om en viss minister och ett visst departement måste känna sig ordentligt utpekade i dag. Det fanns en insändare i Expressen i måndags som hade följande inledning: Komedi eller tragedi. Det är inte lätt att hitta rätt namn på det som händer inom försvarspolitiken, även om jag själv lutar åt det senaste alternativet. Sedan tyckte insändarskribenten att vi i beslutande ställning - han vände sig säkert till oss här i riksdagen - borde skaffa oss historisk skolning, med blickar mot 1930-talets Sverige. Jag har därmed redovisat en blick av vad som hänt och vad som håller på att hända med det svenska försvaret. Självklart har jag som ledamot av försvarsutskottet haft en större inblick än vissa andra, men alla tycks förvånas av detta politiska spel av högsta klass och, kanske, sämsta märke. Det har varit många snirklingar och krokar innan man förstår vem eller vilka som är boven eller bovarna i detta drama. Det fanns, som alla vet, möjligheter till en bra uppgörelse. Ett tag såg det också ut som om dessa möjligheter skulle kunna tas till vara. Det var då dramatiken började. In på arenan, in i handlingen, klev de två partier som socialdemokraterna rent ekonomiskt allierat sig med. Här inleds just starten på en av de frågor som - sett i försvarssammanhang - kan få ett tragiskt slut i morgon. Att i en försvarsfråga samarbeta med exempelvis Miljöpartiet är ju något som ter sig helt omöjligt. Jag tror inte att det var väljarnas vilja att låta ett i försvarssammanhang extremistiskt 4-procentsparti ha ett så avgörande inflytande på försvarspolitiken. Vem vill det? Vem ville egentligen det? Knappast socialdemokraterna. Knappast heller väljarna - utan att jag för den skull gör en alltför djärv tolkning av valresultatet. Jag citerar också vad försvarsminister Björn von Sydow sade direkt under de hektiska dagar då en socialdemokratisk minister sade si, medan en annan timmarna efter sade så. Försvarsministern sade: Miljöpartiet har visat att de inte trott på nyttan eller behovet av ett svenskt försvar. Därför går det inte att samarbeta med dem. Orden kom alltså från försvarsministern. Det är klartext. Ingen kan missförstå detta klara besked. Det kan inte sägas tydligare. Jag är glad att i kväll få ännu ett klart besked från försvarsministern. Man skulle kunna kalla det ett ordentligt avskedstack. Det är ett riktigt tack till Miljöpartiet och Vänstern: Hit, men inte ett steg längre, tolkade jag det besked som försvarsministern gav. Det gläder i alla fall mig som moderat och försvarsvän en kväll när så mycket går i moll. Jag förstod av replikskiftet senare att Miljöpartiet uppfattade avskedet. Det var mera oklart om Vänstern uppfattade avskedet, men protokollet i morgon lär ge klara besked. Jag tackar försvarsministern för detta klara besked. Jag kan instämma i att han brukar ge klara raka besked. Miljöpartiet är alltså, enligt försvarsministern inte något parti att samarbeta med i försvarsfrågor. Det är ju ord som säger sitt inför beslutet i morgon. Statsministern hakade ett tag på, och allt såg ljust ut då. Statsministern betonade även han att det var omöjligt att långsiktigt grunda försvars och säkerhetspolitiska frågor på ett samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Fru talman! Det är det läge vi befinner oss i i dag. Molnen hopar sig över det svenska försvaret och över svensk försvarsindustri. Socialdemokraterna har nu försökt att med sin s.k. brasklapp - just innan tryckpressarna startade för att få betänkandet till kammaren - rädda situationen, och de har försökt att rädda sitt försvarsansikte genom att på något sätt beskriva allt som både svart och vitt. Detta är ju inte möjligt. Det går inte att på detta enkla sätt dra sig ur den rödgröna försvarsröra som Socialdemokraterna nu tyvärr hamnat i genom detta, i försvarssammanhang, dåliga sällskap. Nu finns inte finansministern i salen, men nog blev man orolig, ledsen och aningen förargad då man i helgen läste en artikel i en rikstidning där finansministern helt enkelt påstod att det inte alls tagits några pengar från försvaret. Reaktionen från försvaret, med det brev till alla försvarsanställda som diskuteras i dag, är väl en ganska naturlig reaktion. På vems bekostnad det gått ut, kan man diskutera. På vems bekostnad står vi och för vår politik om vad vi tycker om svensk politik och försvarspolitik? De 9 miljarder som alla vet försvann från försvaret, togs från försvaret, för att så att säga göra större nytta i en slutredovisning av rikets affärer. Detta tycks finansministern ha glömt bort. Det är rent sorgligt att en minister agerar så. Fru talman! Det är tyvärr bara att konstatera, som Henrik Landerholm sade i sitt inledningsanförande, att försvarsbeslutet 1996 har havererat. Det handlar om ett rejält haveri. Vi konstaterade i vår reservation nr 5 att de säkerhetspolitiska och ekonomiska förutsättningar som fanns 1996 i dag saknar relevans. Vi vet att de tankar, förslag och åtgärder som ÖB Owe Wicktorin presenterat, inte ryms inom någon kontrollstation. Nu handlar det om ett nytt försvarsbeslut. Det skall bli både spännande och intressant att se hur regeringen, dvs. socialdemokraterna, tar fram underlag för en sådan inriktning. En annan sak som berörs i ett särskilt yttrande gäller skjutfältsverksamheten. Jag har tidigare i kammaren tagit upp frågan om Älvdalens skjutfält med försvarsministern. Den frågan tangeras alltså i detta särskilda yttrande. Det är viktigt att vi får till en stabil grund för Älvdalens skjutfält, för att skjutfältet där skall överleva och för att rivningar av hus och annat där uppe skall upphöra. Vi kan bl.a. låta norrmännen få använda vårt skjutfält. Det har jag föreslagit tidigare, men hittills fått kalla handen av försvarsministern. Vi har ett fungerande, ur miljösynpunkt accepterat skjutfält i Älvdalen. Låt oss nyttja detta i stället för att ta strid om skjutfält på andra platser. Fru talman! Jag läste i förrgår en debattartikel från en socialdemokratisk minister som var ute för att nu försöka övertyga folket på platser som drabbas av morgondagens klubbslag i försvarsbeslutet att det inte fanns några problem; allt skulle ordna sig. Det var andra jobb på gång. Jag kan berätta hur detta går till i socialdemokratisk tappning. Jag har nämligen erfarenhet från min hemstad, Falun. Då regeringen, med dåvarande stödparti, lade ned flygflottiljen F 15, Hälsinge flygflottilj, i Söderhamn lovades också nya jobb till Söderhamn. Men det går så till, fortfarande i socialdemokratisk tappning, att man flyttar jobb från en ort till en annan. Det kallas att skapa nya jobb. Bl.a. tog man Skogsvårdsstyrelsens regionkontor och tvångsförflyttade dessa människor från Falun till just Söderhamn. Så kan man också skapa jobb, men det är knappast nya jobb och det tillför inte arbetsmarknaden någonting. Regeringen lyckades i alla fall med den flyttningen att hjälpa till i den meningen att också Dalarnas residensstad Falun uppvisade minus i befolkningshänseende, och det är knappast bra att en residensstad blöder. Det är den typen av löften som nu också ges inför detta beslut. Frågan är vilken landsortskommun som det skall plockas bort arbetstillfällen från denna gång. Fru talman! Nu här i dag skall socialdemokraterna och regeringen lägga fast vilken nivå det svenska försvaret skall ha. Men egentligen läggs en ekonomisk nivå fast, vilket flera varit inne på här, som inte följer vad som skall göras rent verksamhetsmässigt. Det här går ju självklart inte ihop. Nu gäller det för regeringen att också i fortsättningen hålla i skaftet på yxan då omfattande nedläggningar måste till. Allt med tanken att i samma yxa håller två partier som gärna gör stora hugg i det svenska försvaret. Men ansvaret för yxans hugg har ändock Socialdemokraterna, även om ljusningen kom kl. 20.40, då försvarsministern hade sin tack och avskedsföreställning, om jag får uttrycka mig så, för de två partier som har varit med i det här. Fru talman! Jag yrkar bifall till vår reservation 1. Jag står självklart bakom samtliga reservationer som vi moderater har, men för tids vinnande yrkar jag enligt ovan.

Fru talman! Varje år gör mellan 20 000 och 30 000 unga män sin totalförsvarsplikt. Den största delen av dem gör en militär grundutbildning, och ungefär 3 000 gör en civilpliktsutbildning. De här unga männen gör en väldigt förtjänstfull insats för vårt land, och det är viktigt att uppmärksamma dem och ge dem ett erkännande. Det är självklart också viktigt att uppmärksamma de tjejer som gör sin frivilliga plikt. De är också en väldigt värdefull resurs för totalförsvaret. De som gör sin plikttjänstgöring är en av totalförsvarets viktigaste resurser. Motiverade soldater är bland det viktigaste i fredsorganisationen men även i en eventuell krissituation. Det är viktigt att de som antas till en utbildning är motiverade redan från början. Det är viktigt att det är de bästa tjejerna och killarna vi får som utbildas i den värdefulla uppgiften att försvara vårt land i en krigssituation men även att vara behjälpliga vid svåra påfrestningar i fredstid. Därför, fru talman, är det väldigt konstigt att inte detta premieras bättre. På den tiden då alla gjorde plikttjänstgöring fanns det nästan ingen debatt om hur förhållandena för de totalförsvarspliktiga såg ut. Alla hade det lika dåligt. Nu är det inte riktigt så, och nu ställs det också högre krav. Grundutbildningen måste få ett högre civilt meritvärde. Det skall vara en utbildning med kvalitet som är attraktiv. Dagersättningen måste höjas. Vi kristdemokrater vill se en höjning från 40 kr till 45 kr, för det har inte skett någon höjning av ersättningen de senaste tre åren. Jag är medveten om att det här beslutet är delegerat till regeringen, men vi kristdemokrater vill att riksdagen återtar denna delegation i väntan på den översyn som pågår av pliktsystemet. Men det går inte att vänta med alla meriteringar tills pliktutredningen är klar om vi nu har ambitionen att behålla den folkliga förankringen av försvaret. Tillfredsställda värnpliktiga som har fått en bra, kvalitativ utbildning, är de bästa ambassadörerna vi har för totalförsvaret. Fru talman! Om vi skall fortsätta kalla in unga människor med hjälp av en pliktlag har vi ansvar för deras förhållanden. Det skall vara en förmån att få göra sin plikttjänstgöring, att få göra denna förtjänstfulla insats för vårt land. Fru talman! Det har sagts många ord i den här debatten om anslagsförordningen. Jag tänker inte ytterligare fördjupa mig i en massa tekniska lösningar, men jag vill ställa mig i raden av dem som inte tycker att regeringen riktigt tagit sitt ansvar i den här frågan, och jag vill därför yrka bifall till reservation 1. Till sist, fru talman, är det viktigt att vi får ett nytt försvarsbeslut. Omvärlden har förändrats. Därför är det viktigt att vi sätter oss ned och gör en djupanalys av hur hotbilden mot vårt land ser ut. Därefter kan vi börja en diskussion om hur försvaret skall vara organiserat.

Fru talman! Så här sent i debatten är det svårt att hitta nya infallsvinklar, och därför är det kanske lika bra att hålla sig till det som är förberett, om än i förkortad version. Lars Ångströms beskyllningar nu här i kammaren och tidigare i dag är oförskämda, tycker jag, och delvis osanna. Försvarsledningen har vid upprepade tillfällen deklarerat att man lojalt anpassar försvaret till den ekonomiska ram riksdag och regering fastställer, och det är en självklarhet. Men en förutsättning för att så skall ske är att försvaret ges tidsmässigt utrymme för att göra nödvändiga avvägningar. Enligt försvarsledningen tvingas man nu "göra reduceringar där så är möjligt snarare än vad som är rätt och rimligt". Ansvaret för denna halsbrytande behandling av försvarsanslaget vilar naturligtvis på regeringen och endast på regeringen. Vi är alla medvetna om att det säkerhetspolitiska läget snabbt har förändrats och att 70 och 80-talens försvarsdoktriner är förlegade. T.o.m. försvarsbeslutet 1996 som många har vittnat om är i vissa väsentliga delar passé. Men detta till trots är det helt ofattbart och oförsvarbart att från dag till annan förändra spelreglerna på det sätt regeringen nu gör. I det här sammanhanget får man inte heller glömma att försvaret redan inför 1999 års budgetbehandling faktiskt genomfört reduceringar på 7 1⁄2 Fru talman! Miljöpartiets och Vänsterpartiets ställningstagande kan man egentligen inte kritisera. Däremot kan man och måste man kritisera regeringen för att den går armkrok med två försvarsfientliga partier i denna för landet så väsentliga fråga. Det här hade man faktiskt inte behövt göra, och det har också beskrivits tidigare i dag, därför att det fanns ett godtagbart förslag som stöddes av en majoritet i utskottet. Det skulle ha gett försvaret det rådrum det så väl behöver för anpassningen till lägre anslag. Hade försvarsministerns tydliga distansering till Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommit tidigare så hade mycket varit vunnet. Vilka blir då konsekvenserna av det beslut riksdagen nu förväntas fatta? Ja, för försvaret innebär beslutet att 3 miljarder måste bort under 1999. För att på så kort tid genomföra drastiska besparingar krävs att möjliga åtgärder vidtas, inte de mest lämpliga. Det som är möjligt, det är att stoppa planerade leveranser av materiel. Det är också möjligt att återkalla inkallningen av en eller flera kullar värnpliktiga, och det gäller värnpliktiga som redan blivit uttagna och planerat sina liv - studier och vad det nu är - efter dessa givna förutsättningar. Det är också möjligt att ställa in planerade övningar. Vilka ytterligare effekter får dessa framtvingade åtgärder? Ja, besparingen klarar man förmodligen av, bl.a. tack vare utnyttjande av krediter. Men det blir konsekvenser för det internationella samarbetet inom försvarsindustrin som gör att det kan komma att äventyras. Förutom personalneddragningar på grund av inställda beställningar riskerar den svenska försvarsindustrin på sikt att utarmas. Drastiskt minskat antal värnpliktiga och övningstillfällen medför utebliven kompetensförstärkning till krigsförbanden och en sämre handlingsberedskap. Men den ur försvarets synvinkel mest svårbedömda effekten är den uppgivenhet som sprider sig och det misstroende som ökar mot politiskt fattade beslut. Ett mycket påtagligt bevis för detta är den skrivelse som flera av oss har fått från ett mycket bittert befäl i Flygvapnet. Han är inte på något sätt unik i det här sammanhanget. Under de veckor som utskottsbehandlingen pågått har vi fått mängder av bevis på ett utbrett missnöje. Det är ett missnöje som tar sig uttryck i att kompetent personal söker sig bort från försvaret och därmed orsakar nya problem. Det är på sätt och vis hedrande att Socialdemokraterna har insett sitt felaktiga handlande och i elfte minuten bifogat till utskottets betänkande några formuleringar om vikten av en stark och väl fungerande försvarsindustri. Men det fråntar på intet sätt regeringen från ansvaret för att försvaret försatts i en omöjlig situation. Det bör också klart framgå att regeringen medvetet föreslår en anslagsnivå som gör det omöjligt för försvaret att nå av samma regering godkända och uppsatta mål både då det gäller materielanskaffning och utbildningsinsatser. Fru talman!

Fru talman! Jag skall inte förlänga den här debatten mer än nödvändigt. När Björn Leivik hävdar att jag har kommit med oförskämda påståenden vill jag endast säga att jag ödmjukt konstaterade ett faktum när jag sade att överbefälhavaren hade bedrivit överplanering, dvs. beställt mer materiel än han hade anslag för. Jag kan citera ur det PM från Regeringskansliet som också Björn Leivik har haft tillgång till. Där står: "Försvarsmakten har beställt materiel utöver anvisade anslag motsvarande ca 25-30 procent". Det är inte något fritt påhitt från min eller Miljöpartiets sida, utan det är ett faktum hur ÖB har hanterat ekonomin. Jag konstaterar att Björn Leivik bekräftar det jag tidigare sade om att vara fast i en svunnen tids retorik när han sällar sig till raden av moderater som betraktar Miljöpartiet som försvarsfientligt. Jag vill återigen understryka det orimliga i den retoriken när Miljöpartiet är det parti som mest tydligt agerar för ett försvar mot de nya hot som vi i dag ser. Jag konstaterar också att Moderaterna och Björn Leivik vill se ytterligare miljarder till vapen som motiverats av ett hot som ÖB själv säger inte längre finns. Den retoriken är och förblir obegriplig.
Fru talman! Jag tolkar åtminstone Lars Ångströms uttalanden som dåliga motiv för sitt handlande och sina förslag. Lars Ångström har sagt: dålig redovisning, övertrassering, bristfällig ekonomisk planering och slutligen att försvarsledningen ej följer beslut fattade av riksdag och regering. Jag anser att detta är oförskämt och osant.
Fru talman! Återigen: Det är ett faktum och inte ett påhitt att Försvarsmakten har beställt mer materiel än vad man har anslag för. Det är inte ett påhitt, utan det är ett faktum. Det är ett sätt att hantera ekonomin som jag finner vara ohållbart.

Fru talman! Regeringens oförmåga att hantera omläggningen av budgetprinciper för försvaret hotar nu stora delar av en hel näringsgren i Sverige. De förändringar i försvarsbudgeten som nu diskuteras riskerar en stor del av svensk försvarsindustri. Därmed hotas en av hörnpelarna för vår säkerhetspolitik. Stora och viktiga kompetensområden riskeras, samarbete med utländsk försvarsindustri äventyras och tusentals arbetstillfällen, bl.a. i min hemort Karlskoga, hotas. Den svenska försvarsindustrin har en mycket hög och bred kompetens. Inom en rad teknikområden är svensk försvarsindustri i världstoppen. Stridsflygplanet JAS, missilkunnande och fartygsbyggande inom Celsius är några av exemplen. Det har skapat spinoff-effekter och gett goda förutsättningar för annan industri. Mobiltelefonin är kanske det främsta exemplet på hur teknik från försvarsindustrin i dag genererar verksamhet med mångmiljardomsättning. Det är också en verksamhet som i dag bär en stor del av de totala svenska forskningsanslagen. Jag vill slå fast att svensk försvarsindustri är en viktig del av den svenska industrin. Sedan finns det all anledning att instämma i att det finns ett stort behov av samarbete inom och omstruktureringar av försvarsindustrin i hela Europa. Jag vill att svensk försvarsindustri skall kunna ta aktiv del av och bli en intressant partner i ett sådant samarbete. Skall det vara möjligt fordras svenska utvecklingsprojekt, materielbeställningar och goda möjligheter till export, och även politiskt stöd för detta. Det krävs också långsiktiga åtaganden i form av beställningar och utvecklingsprojekt. Allt detta riskerar nu att raseras av regeringens hantering av försvarsbudgeten. Det vore förödande att nu när vi ser möjligheter till ett utvidgat samarbete med europeisk industri ta bort möjligheterna för svensk industri att delta. Det är detta det handlar om och som är konsekvenserna av dagens beslut. När vi ser möjligheterna för de duktiga svenska verkstäderna och ingenjörsstaberna att kunna vara med och ta aktiv del i ett framtida europeiskt försvarssamarbete i gemensamma industriprojekt skär regeringen hälsenorna av möjligheten att delta. Man tar bort möjligheten att gå in långsiktigt. Man tar bort trovärdigheten i projektet. Man tar bort möjligheterna att satsa på utvecklingsområdena, och framtiden omöjliggörs för stora delar av försvarsindustrin. Vi hade bl.a. Celsius hos oss i näringsutskottet i tisdags, och även andra företrädare för försvarsindustrin. Det var mycket tydliga signaler vi fick höra. Från Celsius redovisade man att vad gäller utvecklingskompetenser är konsekvenserna av den försvarsplanering som nu ser dagens ljus att merparten av koncernens teknik och utvecklingskompetens förloras. Samtliga internationella samarbeten och samgåendeinitiativ riskerar att upphöra. Även mycket av kompetensen att vidmakthålla Försvarsmaktens huvudsystem förloras. Ett flertal projektåtaganden kan sannolikt inte slutföras enligt plan. Ett mycket stort antal personer främst i Karlskoga, Järfälla och Malmö riskerar att mista sina jobb. Vi fick också i går i en debattartikel i Dagens Nyheter bekräftelse på att ett mycket stort antal människor riskerar förlora jobben inom försvarsindustrin. Där gav Björn von Sydow och Björn Rosengren två mycket tydliga besked. Det ena beskedet var att det är riksdag och regering som är direkt ansvariga för att sysselsättningen minskar. Där det är regionalpolitiskt motiverat skall staten genomföra särskilt stora kraftansträngningar. Det blir väl fler vackra ord. Det andra beskedet var att trots dessa initiativ, som man hade räknat upp tidigare i artikeln, leder den pågående bantningen av det militära försvarets storlek med nödvändighet till att färre människor kommer att arbeta inom den svenska försvarsindustrin. Fler orter berörs, och många människor riskerar att förlora jobbet. Jag tycker att det är tragiskt att vi riskerar att få en situation där svensk högteknologi och svensk spjutspetsteknologi ersätts av AMS-projekt och sysselsättningsprojekt.

Det är tragiskt att regeringen är beredd att offra detta för att få fortsätta att samarbeta med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är tragiskt att man offrar tusentals jobb för den politiska maktens skull. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 1.

Fru talman! Här kommer nästa karlskogabo. I Karlskoga utvecklas nu medicinska analysinstrument som kan göra en enda liten vattendroppe en meter lång. Ur den kan man läsa de finaste resultat, allt för att snabbare kunna ställa rätt diagnoser och lindra mänskligt lidanden. Där finns nya företag som gör krocksensorer till bilindustrin, propellrar till turbiner och pumpar, sprängladdningar till oljeindustrin eller elektroniska förbränningstoaletter. I Karlskoga finns en försvarsmaterielindustri som spelar en viktig roll för den tekniska utvecklingen. Jag är stolt över att leva i en kommun där det finns ett tekniskt kunnande, en nyfikenhet och en utvecklingsanda som kommer hela Sverige, och inte minst Bergslagen, till godo. Vägen till ett Karlskoga i utveckling har inte varit lätt. Den har inte kommit av sig själv. Tidigare dramatiska neddragningar har satt spår som tomma lägenheter, överdimensionerad infrastruktur på flera områden och en kraftigt minskad befolkning. Karlskoga har tagit ett stort ansvar för svensk alliansfrihet och svenskt försvar. Spetskompetens inom viktiga materielområden har betytt att Sverige kunnat hävda sin alliansfrihet med självförtroende under efterkrigstiden. I takt med avspänning och produktionsutveckling har Bofors i Karlskoga upplevt mer dramatiska nedskärningar än någon del av det svenska totalförsvaret. På ett par decennier har nära 10 000 jobb blivit runt Ändå spelar Bofors en avgörande roll som motor i den industriella utvecklingen både av Karlskoga och Bergslagen. I en tid när kunskap och nätverk är motorer i den industriella utvecklingen spelar spetskompetens och ingenjörstäthet mycket större roll än för bara några årtionden sedan. Det är ur försvarsmaterielindustrins tekniska kunnande som viktiga produkter som minröjningsutrustning, krockkuddar och banbrytande tandvårdsprodukter vuxit fram.

Utskottet markerar också att det krävs en bred inhemsk försvarsindustriell kompetens och att Sverige bör medverka till att utveckla det europeiska försvarsindustriella samarbetet. Det är viktigt för Sverige att vårt land inte blir helt beroende av amerikansk försvarsindustri. Den höga kompetensen på Bofors i Karlskoga skall kunna tas till vara i ett samarbete med demokratiska stater i Europa. Skattebetalarna har satsat bortåt 2 miljarder kronor på att utveckla luftvärnssystemet Bamse. Det har förutsättningar att bli en viktig länk i ett europeiskt samarbete. Jag vädjar till regeringen, överbefälhavaren och Försvarsberedningen att noggrant se över förutsättningarna för att det och andra viktiga utvecklingsprojekt vid Bofors i Karlskoga kan fullföljas och att förutsättningar skapas för att det pågående utvecklingsarbetet inte bryts. Låter vi viktig kompetens gå förlorad i dag kan den inte återskapas. Därför är det också så viktigt att av säkerhetspolitiska skäl slå vakt om den kvalificerade kompetens som finns hos I lördags samlades, trots snöstorm, 4 000 karlskogingar, bergslagsbor, värmlänningar och örebroare tillsammans med två landshövdingar på Alfred Nobels torg i Karlskoga. Där fanns äldre karlskogingar som med sorg har sett utflyttningen från Karlskoga och andra Bergslagskommuner. Och där fanns inte minst tusentals unga, fulla av lust att vara med och utveckla det nya Karlskoga. Ge oss tid, stod det på ett plakat som en liten kille bar. Ge oss tid att utveckla samarbete med internationella företag, tid för omställning av delar av försvarsmaterielindustrin och tid för att ta vara på det tekniska kunnandet i Sveriges mest ingenjörstäta kommun. Fru talman! Mötet ställde två krav till regering och riksdag. Det första var att staten ser till att Karlskogaregionen får tillräckliga resurser för att klara den omställning som en omstrukturering av försvarsindustrin medför. Det andra var att regeringen tillsätter en särskild utredare med en enda uppgift, nämligen att samordna insatser för en fortsatt omstrukturering av regionens näringsliv. Den svåra situation som föregått dagens debatt om försvaret har visat tre saker. Den första är det som försvarsutskottet har markerat om att vi också i en tid av avspänning behöver en svensk försvarsmaterielindustrin som ett uttryck för svensk alliansfrihet och som en del i ett starkare oberoende av en alltför dominerande amerikansk industrin. Den andra är det samband som finns mellan kvalificerad kompetens inom försvarsmaterielindustrin och industriell utveckling. Hos Celsius, där staten är en viktig ägare, måste det också ligga ett ansvar för att utveckla arbetet med att överföra kunnande från försvarsmaterielindustrin till civil utveckling och produktion. Den tredje är vikten av insatser för att möta neddragningar på de orter som kommer att drabbas av framtida minskade försvarsmaterielbeställningar. Där gjorde försvarsministern och näringsministern ett mycket tydligt uttalande på gårdagens DN Debatt. I Karlskoga och i Örebro län tar vi fasta på deras löfte att särskilt stora kraftansträngningar skall göras för att stödja en positiv regional utveckling.

Fru talman! 1998 års försvarsdebatt i försvarsutskottet gällande totalförsvarets budget för 1999 kommer nog att gå till historien som en av de märkligaste vad gäller argumentationen från socialdemokraterna och deras samarbetsparter Miljöpartiet och Det som gör det komplicerat är att försvarsministern säger att dessa partier inte ingår som samverkansparter i försvarsfrågan. Politiker och politiska tjänstemän, beroende på vilken position de har, verkar förvirrade och mycket osäkra på vilken chefs order de skall vara lydiga. Direkt motsägelsefulla uppfattningar har framförts beroende på om uppgifterna kommit från Försvarsdepartementet eller från Finansdepartementet. Till slut visar det sig att det är Finansdepartementet som bestämmer i försvarsfrågorna, varför det kanske vore en rationalisering eller snarare en besparing att försvarsfrågorna kom till finansministern. Han har ju redan tullväsendet i sin hand, vilket ju också är en form av gränsskydd. Följderna av anslagsförordningens tolkning ur finansministerns synpunkt kommer enligt min mening, om utvärdering inte sker förrän år 2002, att leda till att försvaret i Sverige förvandlas till ett gränsskydd, inte ett gränsförsvar, med låg kvalitet för både materiel och soldater. Ett helt enigt försvarsutskott skrev ett underlag till betänkande. Allt var klart för justering. De upplysningar som vi i utskottet fick av alla parter var liktydiga och pekade på att ca 7 miljarder hade rövats bort från Försvarsmakten i samband med omläggningen av ansvarsförordningen, som alla också var eniga om skulle vara helt verksamhetsneutral. Lite konstigt var det ju att den återbetalning på 14 miljarder som ÖB gjorde till finansen skulle ske just vid tiden för konvergenskraven för att bli accepterad som lämplig EU-medlem. Hade detta något med önskemålet om återbetalningen till Finansdepartementet att göra? Ja, misstanken finns och har framkommit flera gånger under utskottets diskussioner inför betänkandets justering. Vi har också tyckts vara helt överens under viss tid av utskottsarbetet med företrädare för Försvarsdepartementet. De ansåg också att det var genant att det var utskottet som kom på den geniala lösningen med en avskrivning av uppkommen skuld till Riksgälden redan nu, så att man därmed kunde eliminera de uppkomna problemen som förorsakats av den nya anslagsförordningen. När ideliga bordläggningsyrkanden framfördes av utskottets socialdemokrater med stöd av Miljöpartiet och Vänstern förstod vi i de övriga partierna att Rosenbad hade synpunkter på det eniga beslutsförslaget. Så kom då finansminister Åsbrinks slag med näven i bordet, som vi hade befarat. Därmed väntar ett år av osäkerhet för Försvarsmakten, och svensk försvarsindustris framtid är osäker. Arbetstillfällen försvinner, inte minst i det redan hårt drabbade Värmland.

Jag yrkar därför bifall till reservation 2 under moment 1. Folkpartiet liberalerna har under lång tid strävat efter och kämpat för ett effektivt försvar med gott materiel samt en grundutbildning av soldater i en mängd som motsvarar behovet, men inte en enda för mycket. Tydligen är min taletid ute. Då går jag till slutklämmen i mitt lilla inlägg från Folkpartiet liberalerna. Till sist tror jag att den enighet som försvarsutskottet var på väg att visa i försvarsfrågan hade varit bra för framtida försvarsuppgörelser eftersom jag tror att breda uppgörelser i frågor av typen försvaret är bra. Därför beklagar Folkpartiet liberalerna att det blev en enligt försvarsministern ohelig allians - socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister - som majoritet och två reservationsgrupper i årets betänkande. Det blir ett konstigt slut på mitt anförande. Ett tack till slut till vännerna i utskottet - och det gäller alla partier - för allt stöd och förtroende som har visats oss nyvalda. Det borgar för en god framtid, förhoppningsvis med ett bra försvar och en stark svensk försvarsindustri som följd.